Fru talman! Nu är det åter dags för den årliga riksdagsdebatten om de dåliga förbindelserna över Öresund. År efter år står vi här och pratar men under tiden blir förbindelserna dess värre bara sämre och sämre. Jag har plockat fram förra årets protokoll, och jag noterar att det är nästan på dagen ett år sedan Curt Boström i egenskap av kommunikationsminister för första gången deltog i en interpellationsdebatt i den här frågan. Den gången vädjade kommunikationsministern om tid för uppdatering av 43 materialet, och det hade åtminstone jag en viss förståelse för. Nu är den uppdateringen gjord. Ändå måste jag konstatera att det nu lämnade svaret inte på något sätt är entydigt. Curt Boström säger att materialet är otillräckligt som beslutsunderlag. I vissa delar är jag faktiskt ense med Curt Boström. BI. a. har man tittat på statistik över resandeströmmen. För 1965 noteras att antalet resenärer över sundet var mindre än någonsin. När förbindelserna är så dåliga som de är blir självfallet resandeunderlaget allt sämre. Med åren har det dessutom blivit allt dyrare att ta sig från Malmö till Köpenhamn. Således reser färre människor den sträckan. Detta är ett utmärkt sätt att minska antalet resande — något som emellanåt är väl bekant också för SJ, men i fråga om andra områden. Jag har således ingenting emot en komplettering av utredningen, Curt Boström. Det är bra att kommunikationsministern säger att det skall ske skyndsamt. Jag hoppas att ”skyndsamt” innebär att det sker snabbare än den här utredningen har arbetat. Det är också bra att Curt Boström har kommit så långt att han i och för sig är beredd att pröva alternativa finansieringsformer. Men, fru talman, det brådskar. I dag är faktiskt det enklaste och billigaste sättet att komma till Köpenhamn för en malmöbo att ta en buss som går från Lund och som över Limhamn och Dragör åker in till centrala Köpenhamn. Flygbåtarna är utslitna; det stod en lång artikel om det i Skånes tidningar häromdagen. Det är faktiskt snart lättare att komma från Stockholm till Piteå än från Malmö till Köpenhamn. Men detta är inte enbart ett problem för Malmöregionen. Vårt lands fasta förbindelser med kontinenten är en fråga om vårt lands ekonomi. Det handlar om att vi inte skall bli isolerade från kontinenten och att vi måste hålla takt med utvecklingen i Europa när det gäller fasta förbindelser. Curt Boström hänvisar i svaret till att danskarna inte vill ta ställning förrän år 1985. Jag tycker inte, fru talman, att det finns skäl att resignera inför ett sådant besked. Använd det positivt i stället! Om nu inte danskarna vet vad de vill i dag har vi ju möjlighet att påverka dem i positiv riktning. Någon nämnde vad vi har läst om i tidningarna, ett internationellt projekt med en kombinerad järnvägsoch landsvägsbro som bl.a. ett svenskt storföretag är inblandat i. Vi vet inte så mycket om det projektet annat än att det syftar till en helhetssyn på förbindelserna mellan Skandinavien och kontinenten. Jag skulle gärna vilja veta redan nu: Om ett sådant förslag presenteras, är Curt Boström beredd att studera det i positiv anda, och är Curt Boström beredd att studera det positivt trots att det säkert kommer att innebära avgifter? Jag vill sedan säga till min centerpartistiske kollega: Ystad är en oerhört fin stad, en helt fantastisk stad. Den har bra förbindelser med Polen, men jag är mycket tacksam om jag slipper att åka över Ystad till Köpenhamn, vilket närmast kunde bli resultatet om man skulle ha den inställning som Sigvard Persson har. Då kommer nog resandeströmmen att minska ytterligare, och då blir de samhällsekonomiska möjligheterna att bedöma behovet av en bro Nr 65 ännu märkligare. Måndagen den Ju längre man håller sig kvar vid tanken på en bro, desto värre blir det, sade 23 januari 1984 Sigvard Persson. Fru talman! Jag har precis samma uppfattning: Ju längre man bara får hålla sig kvar vid tanken och måste vänta, desto värre blir det. Om en fast för Med detta kanske jag har förklarat för Sigvard Persson att folkpartiet i bindelsemellan Malmö på den här punkten är helt ense med både socialdemokraterna och Malmö och Köpenmoderaterna; vi vill ha en fast förbindelse.
Fru talman! Jag fick ett klart och entydigt svar från Karin Ahrland, så nu vet vi var folkpartiet står; det har ibland varit litet osäkert. Jag vet inte vilka resplaner Karin Ahrland har — men att komma på tanken att åka till Köpenhamn över Ystad är väl litet grand långsökt. Jag tycker det är fel att på detta sätt raljera över en sådan grundtanke att utveckla denna region, när vi nu har en trafik som fungerar. Det hela skulle gå betydligt smidigare med det jag nämnde, en elektrifiering av järnvägen Malmö-Ystad. Att det finns en utvecklingspotential beträffande Polen tycks stå utom allt tvivel.
Fru talman! Jag raljerade inte över Ystad, inte över förbindelserna över Öresund eller förbindelserna med Polen. Däremot raljerade jag med Sigvard Persson.

Fru talman! Wiggo Komstedt hänvisade till två riksdagsbeslut. Jag skall också gärna göra en sådan hänvisning. Riksdagsbeslutet 1973 var en följd av överenskommelser mellan den svenska och den danska regeringen om fasta förbindelser. Överenskommelsen konfirmerades av den svenska riksdagen. Och mig veterligt, Wiggo Komstedt, finns det inget annat riksdagsbeslut i det avseendet. Däremot var det, då liksom nu, på det sättet att den danska riksdagen inte konfirmerade den överenskommelse som regeringarna hade träffat. I det stycket kvarstår att vi från svensk sida är beredda att stå för vår fasta förbindelse, men att man från dansk sida inte har fattat något beslut i det fallet. Sedan har det hänt att riksdagen i december 1982 sade att det är riktigt med en uppdatering av 1978 års utredning. Riksdagen fattade också vid samma tillfälle ett beslut om att man skulle ge färjeförbindelserna företräde. Man uppdrog åt regeringen att ge förtur åt förhandlingarna härom. Uppdateringen har sedan gjorts. Wiggo Komstedt säger att det är pyttipanna. Men tydligen var den inte så dålig, för Wiggo Komstedt ägnade en mycket stor del av sitt inlägg åt att redovisa vad som stod i uppdateringen. Tydligen var den inte så förfärligt ointressant. Att man är tvungen att göra en samhällsekonomisk bedömning när det 45 gäller så här pass stora frågor trodde jag att också Wiggo Komstedt var på det klara med. Att man vid uppdateringen har kommit fram till ett annat resultat än Öresundsdelegationen gjorde är det som har givit mig anledning att göra bedömningen att det krävs ytterligare utredning. Konsortiet har förklarat sig vara berett att bygga bron i egen regi, och det är riktigt att jag undrade om det var juridiskt möjligt. Men jag behövde inte fundera speciellt lång tid, för om den bron skulle byggas förutsätter det att den skall hamna på dansk sida, och den danske kommunikationsministern sade att han inte alls var intresserad av att diskutera detta. Han gick så långt att han sade: Även om vi får broarna gratis, är vi inte beredda att diskutera detta nu. Mina vänner, det är något av generalstabens förklaring beträffande kartan över berget över det hela. Det finns ett problem, nämligen att de som skall vara mottagare av en eventuell fast förbindelse rimligtvis har något att säga till om. Jag har sagt att vi i Sverige aldrig kan tänka oss en fast förbindelse som skulle leda till att vi hamnade på Själland. Vi måste, sett ur svensk näringslivs synpunkt, se till att, om och när vi skall ha en förbindelse — hur den än skall se ut — med kontinenten, så skall den förbindelsen bli rationell. Den förra debatten vi förde hölls väl, som Karin Ahrland säger, för ungefär ett år sedan. Då sades det, liksom nu, att det är bråttom. Man kan inte begripa hur den socialdemokratiske kommunikationsministern sitter och väntar på att ta initiativ och på att göra någonting. Får jag fråga: Karin Ahrland har själv suttit med i en regering under en sexårsperiod, och vad gjorde ni då åt den här frågan? 1978 lade Öresundsdelegationen fram resultaten av sin utredning. Om jag inte minns fel hade vi 1979 en moderat som kommunikationsminister. Vad gjorde han åt detta? Vad jag gjort är att jag sett till att denna uppdatering kommit till stånd. Även om Wiggo Komstedt tycker att den mest påminner om pyttipanna, har i varje fall jag och även vissa andra som ägnar en del kraft åt dessa frågor tyckt att detta är en nödvändig uppdatering. Resultatet är sådant att jag anser att SJ bör förhandla vidare, precis enligt riksdagens beslut. Jag försöker följa detta. Jag vet inte att Karin Ahrland, Wiggo Komstedt eller någon annan reserverade sig mot detta riksdagsbeslut — jag har inte sett någon reservation. Vad som är viktigt är att se till att SJ nu påskyndar dessa förhandlingar. Men även SJ befinner sig i den situationen att man måste diskutera med danskarna, östtyskarna och västtyskarna. Helt nyligen fick jag veta att detta också gäller finnländarna. Det gäller att komma fram till det som riksdagen sagt, nämligen att ge förtur åt diskussionerna om färjeförbindelserna. Denna utredning visar att ett av broalternativen är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt. Det är broalternativet 2,2 — som det kallas — dvs. två filer på väg och två spår. Men det alternativet, som inte fanns med i Öresundsdelegationens utredning, innebär endast persontrafik för SJ:s räkning. Skulle man ge sig in på en bro som skulle ha spår för godstrafik, måste man enligt teknikernas uppfattning göra en helt ny projektering. Nr 65 Skulle man i en förhandling komma till att representanter för de danska och svenska järnvägarna blir överens om en tunnel Hälsingborg-Helsingör, uppstår en ny situation. Då skulle vi i så fall titta på något som är ett långt ifrån samhällsekonomiskt vettigt projekt, nämligen en fyrfilig vägförbindel : AR SP SA Om en fast förse. Teknikerna säger nämligen att två filer på bron är någonting omöjligt. De bindelsemellan hänvisar till att det krävs en viss balans i bron för att den skall hålla. Malmöock Köpen Därför ser jag det som rätt naturligt att vi nu påskyndar förhandlingarna Kanda P mellan SJ och de parter som på något sätt berörs. Vi skall alltså följa riksdagsbeslutet helt och hållet.

Hade jag varit skåning skulle jag nog bra gärna ha velat veta det. Om detta är negativt för sysselsättningen i ett läge när vi har det bekymmersamt och svårt med jobben, är det viktigt att vi får veta det. SJ har tackat för denna uppdatering och tycker att det är bra att den blivit gjord. Nu sätter man i gång för att skyndsamt klara av förhandlingen. Jag är naturligtvis också tacksam över att man gör det; jag har ingen som helst tanke på att försöka förhala saken — det kan jag försäkra. Jag vill försöka komma till en lösning så snart som möjligt. Men jag liksom många andra vill ha ett ordentligt underlag, dels när vi skall förhandla, dels när vi skall ta slutlig ställning och lämna ett förslag. När vi har det kan vi återkomma, bl.a. när det gäller SJ:s förhandlingar — eventuella investeringar från SJ:s sida kommer också att föreläggas regeringen. Det har gått ett år sedan vi senast diskuterade den här saken. Vi har fått fram en del uppgifter, och det saknas en del som vi behöver. Då vi har fått dem skall SJ förhandla, och sedan skall vi göra det återstående jobbet.

Herr talman! Jag vet inte varifrån kommunikationsministern fick uppfattningen att jag hade hänvisat till två riksdagsbeslut — några sådana har jag absolut inte nämnt. Det måste vara ett missförstånd. Det är riktigt att det har talats om företräde för färjeförbindelserna — det sade jag redan i mitt första inlägg. Man har prioriterat färjeförbindelserna som kortsiktig lösning — man bygger inga fasta förbindelser över en natt. I den redovisade uppdateringen har vi diskuterat den samhällsekonomiska bedömningen kontra den företagsekonomiska. Man kan inte utesluta det ena när man talar om det andra. Om det nu finns ett utomlands upplånat kapital på 5-6 miljarder kronor — vad projektet skall kosta — borde inte en kommunikationsminister vara negativ till det erbjudandet, när man själv har så ont om pengar som vi har i Sverige i dag. Det finns inga pengar att ta ur statskassan — det är jag helt övertygad om. Bron hamnar i Danmark, och därför måste danskarna vara med på projektet, säger kommunikationsministern. Men då frågar jag: Är det inte riktigt, som har uppgivits, att den danska kommunikationsministern sade att vi skall köra eller åka tåg över Öresund 1992? I så fall måste man väl ändå vara inriktad på en fast förbindelse, även om man av olika skäl inte lämnar besked förrän nästa år. Det är helt riktigt att vi skall se till att vi inte hamnar på Själland; vi skall naturligtvis vidare. Och det är ju inte så besvärligt, eftersom konsortiet förklarat sig villigt att finansiera även den biten. Jag tror som sagt inte att danskarna kommer att fatta ett negativt beslut när de får det här erbjudandet. Så frågade kommunikationsministern vad löntagarfonderna har i den här debatten att göra. Ja, man har ju i andra debatter hänvisat till att de skulle lösa alla våra problem. Jag hade hoppats att de skulle avhjälpa även bekymren med förbindelserna över Öresund. Jag sade att de har varit negativa från näringslivets synpunkt, men jag tror att det kommer att bli bättre när de försvinner. Kommunikationsministern frågade om jag eller någon annan reserverat sig mot riksdagsbeslutet. Det fanns ingen anledning att reservera sig mot beslutet om uppdatering. Men nu har vi en uppdatering som, tycker jag, inte ger någonting. Därför menar jag att det är viktigt att få veta vad kommunikationsministern vill. Någon negativ sysselsättningseffekt för Malmöregionen lär det knappast bli. Tvärtom skulle det skapa en mängd arbetstillfällen — jag råder kommunikationsministern att en gång till tala med sina partivänner om den saken. Det är förvånande att de inte är företrädda i debatten här i dag. SJ har tackat för uppdateringen, säger kommunikationsministern. Ja, tacka tusan för det, såsom SJ blir omhuldat och gynnat i det sammanhanget. Men svenskt näringslivs transporter handlar inte bara om SJ och järnvägen — alla utredningar visar att utvecklingen går i en annan riktning och att godset mer och mer transporteras på väg. Det är därför att näringslivet är angeläget att det skall gå snabbt och att det inte skall vara på väg alltför många timmar — timmar och minuter betyder i dag faktiskt stora pengar. Låt mig avslutningsvis säga att jag inte är ett dugg förvånad över Sigvard Perssons inlägg — centerns inställning är ju känd: Man är negativ till allting som framkommit efter det att vi använde Sörgården som skolans läsebok.

Herr talman! Låt mig först, eftersom Curt Boström åberopade det faktum att jag har suttit i regeringen, påpeka att jag var hälsovårdsminister. Jag utgår från att ni även i en socialdemokratisk regering försöker göra viss åtskillnad mellan vem som handlägger olika frågor. För det andra satt jag inte i regeringen i sex år, utan bara i ett och ett halvt år. Hade jag suttit i regeringen i sex år hade jag kanske kunnat påverka de olika kommunikationsministrarna. Men nu är det Curt Boströms bekymmer = Nr 65 att sköta denna fråga i regeringen. Då tycker jag att Curt Boström inte bara Måndagen den kan hänvisa till att den danske kollegan inte vill fatta något beslut förrän 23 januari 1984 1985. Curt Boströms uppgift är att försöka påverka honom så mycket som möjligt. Vi har förut nämnt Ystad i debatten. Det finns en stad som heter Trelleborg också och som ligger i Skåne och har färjeförbindelser med utlandet. Man kan ju börja med att förklara vad som faktiskt håller på att ske i Skåne, nämligen att en allt större andel av trafiken går från Trelleborg direkt till Tyskland. På det sättet går danskarna faktiskt miste om en hel del inkomster som de i allmänhet brukar vara ganska intresserade av. Sedan förstår jag inte vad Curt Boström menar när han befarar att en bro över Öresund skulle kunna ha negativa sysselsättningseffekter. Herr talman! Jag vill till och med gå så långt att jag påstår att jag inte tror att Curt Boström själv tror på detta. Dessutom kan han ju tala med sina socialdemokratiska vänner i Malmö om han på något sätt är tveksam om sysselsättningseffekterna. Det är ett problem, säger Curt Boström. Det är vi helt överens om. Men problem löser man inte om man inte arbetar med dem hela tiden. Jag tycker, och det har jag sagt förut och jag upprepar det gärna, att det är bra att Curt Boström svarar att utredningen skall kompletteras skyndsamt. Jag har bara en enda fråga till. Vad betyder i detta fall ”skyndsamt”?

Herr talman! Wiggo Komstedt säger att uppdateringen inte ger någonting. Detta upprepar han. Men, Wiggo Komstedt, då måste vi egentligen göra ytterligare utredningar. Detta blir en följd av det påståendet. Jag uppfattade i alla fall vid 1982 års beslut att riksdagen var angelägen om denna uppdatering. Den är gjord med de nya siffrorna som underlag. Jag kan inte annat än upprepa att ett år har gått sedan vi fattade beslutet. Det har gått drygt en vecka sedan uppdateringsutredningen presenterades. SJ har redan reagerat genom att säga att förhandlingarna skall påskyndas. Jag har givit besked till dem som har gjort uppdateringen att de nämnda kompletteringarna skall göras. Karin Ahrland! Jag har bara sagt att vi skall undersöka om frågan kan medföra negativa sysselsättningseffekter. En sådan undersökning kräver de kompletterande utredningar som jag har begärt. Jag har träffat den danske trafikministern, jag har vid samtliga tillfällen tagit upp denna fråga, och jag kommer att göra det i februari i samband med att vi träffas vid Nordiska rådets session. Då kommer vi att presentera det uppdaterade materialet. Jag har förhoppningen att danskarna påskyndar uppdateringen av sitt material. Redan då vi inledde arbetet meddelade jag den danske trafikministern att vi gjorde detta, och jag uttryckte förhoppningen att vi skulle få ta del av de uppgifter vi eventuellt skulle bli beroende av för att klara arbetet. Men det finns fortfarande material som måste färskas upp från dansk sida. Jag vet att man har påbörjat det arbetet, men man är inte färdig med det. Hur lång tid 49 tar det här, frågar Karin Ahrland. Jag tror inte att det tar sex år, utan jag tror att vi skall kunna påskynda det. Jag kan inte ange någon exakt tidpunkt, och det vore fel av mig att säga att förhandlingarna mellan SJ och den danska järnvägen tar si och så lång tid. Vi har i den här salen gett SJ fullmakt att sköta sina affärer själva. Vi har varit mycket angelägna om att se till att de skall göra det. Därför låter jag SJ klara förhandlingarna. Jag vet att man från SJ:s sida kommer att göra allt som står i SJ:s makt för att påskynda detta arbete. Även SJ är angeläget att få detta att börja fungera. SJ känner till näringslivets påtryckningar. Jag lovar, Karin Ahrland, att jag skall arbeta även med denna fråga samtidigt med andra frågor som finns i en regering.

Herr talman! Riksdagen ansåg att den här uppdateringen var angelägen — det är riktigt. Nu är den uppdatering som riksdagen beställde gjord, och det är därför jag hävdar att vi inte på nytt behöver göra ytterligare uppdateringar. Jag anser och hävdar fortfarande att det inte har framkommit någonting nytt av revolutionerande art när det gäller den uppdateringen i förhållande till Öresundsdelegationen från 1978. Öresundsdelegationen är negativ när det gäller trafikströmmen och godsmängden — det är riktigt. Men jag kommer tillbaka till att det har varit en lågkonjunktur, och jag vill inte att vi skall vara så pessimistiska att vi skall diskutera bara utifrån sådana konjunkturlägen. Varför inte vara beredda att ha det färdigt när vi har högkonjunkturer. Öresundsförbindelserna har utretts. Här görs historieskrivningar om hur länge man har utrett detta varje gång vi diskuterar frågan i kammaren. Jag tycker faktiskt att det är färdigutrett. Nu är det dags att besluta. Det är därför som jag i dag har sagt att det inte bara handlar om danskar, uppdateringar och utredningar. Det handlar om vad kommunikationsministern vill. Därför kommer jag tillbaka för att än en gång göra ett kanske hopplöst försök att få ett svar. Får vi ett beslut från Curt Boström före 1985, eller före valet 1985 rättare sagt? Det kan vara intressant för väljarna att få veta, i varje fall fram på senvåren, var vi står när det gäller dessa diskussioner. Är det här finansieringsalternativet inte bara intressant, som kommunikationsministern uttrycker det, utan är kommunikationsministern också beredd att stödja den här finansieringsformen? Det skulle jag gärna vilja veta.
Herr talman! Curt Boström hävdar att han måste utreda om detta har negativa sysselsättningseffekter. Rent logiskt betyder det, herr talman, att Curt Boström räknar med att det antingen har negativa sysselsättningseffekter eller inte. Jag vill bara anmäla att jag för min del är helt övertygad om att det har positiva sysselsättningseffekter. Curt Boström säger att han har tagit upp den här frågan med danskarna vid Nr 65 varje tillfälle och att han tänker ta upp den igen i februari. Herr talman! Jag Måndagen den tycker att det är alldeles utmärkt. Egentligen tycker jag också att det är 723 januari 1984 självklart. Men då utgår jag från att Curt Boström, när han tar upp det här med sin danska kollega i februari, förklarar för denna kollega att han har det Om en fast förlitet bekymmersamt i Sveriges riksdag med en mängd ivriga riksdagsmän som bindelse mellan vill ha besked att det här kan vara av visst politiskt värde, både i Sverige och i Malmö och Köpen Danmark. Den danska kollegan står kanske den svenska oppositionen — hamn närmare än Curt Boström. Han kunde ju fundera på den saken också. Jag noterar att Curt Boström har lovat mig att snabbt arbeta vidare i denna fråga. Det vore ju hemskt bra om vi inte behövde ha en sådan här debatt i januari nästa år.

Herr talman! Jag tar till orda därför att jag tycker att kommunikationsministern skall veta att det här i riksdagen finns ett stort antal ledamöter som delar hans synsätt när det gäller hur frågan om förbindelserna över Öresund skall behandlas. Det är en mycket komplicerad fråga det rör sig om. Först har vi affärsverksnivån. Statens järnvägar i Sverige skall förhandla med Danske Statsbaner om hur man skall kunna utveckla färjetrafiken över Öresund. Sedan har vi den andra nivån, nämligen de fasta förbindelserna, som handläggs av regeringarna i Danmark och Sverige. Mellan Malmö och Köpenhamn avser den fasta förbindelsen helt och hållet persontransporter, medan färjeförbindelserna avser både godsoch persontransporter. Eftersom de som nu håller på att förhandla om utvecklandet av färjeförbindelser hela tiden måste snegla på hur ärendet om fast förbindelse utvecklar sig, så drivs frågan inte alls fram i den takt som man skulle önska. Karin Ahrland har t.ex. antytt att hon såsom folkpartist har tagit ställning för en fast förbindelse i form av en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Men jag är säker på att Karin Ahrland kan vidimera att det är som folkpartist i Malmö som hon har den inställningen. Hennes kollega när det gäller trafikpolitiken här i riksdagen har ju inte gett uttryck för samma bestämda uppfattning. Att jag står här och talar i ett trafikutskottsärende, liksom Wiggo Komstedt, vittnar ju också om att den här frågan hos oss inte är utan nyanser. Jag ansluter mig helt och hållet till vad kommunikationsministern har sagt här i dag — att det väsentliga är att färjeförbindleserna snabbt behandlas och att de godsmängder som Sverige säljer till Danmark och kontinenten kommer i väg så fort som möjligt. Först i andra hand — och med tanke på den långa tid som uppförandet av en fast förbindelse av det ena eller andra slaget tar — är det nödvändigt att ta ställning till en bro mellan Sverige och Danmark. När man följer argumentationen för bro mellan Malmö och Köpenhamn, finner man att det i grunden rör sig om en lokal persontransportfråga, som i hög grad motiveras av att den genererar en ny trafik mellan Malmö och Köpenhamn. Det kan vi se positivt på — det får 51 gärna utveckla sig en sådan trafik en gång i tiden. Men det viktiga för Sveriges riksdag är väl att se till att den trafikpropp som finns i dag för godstransporterna löses upp så fort som möjligt. Det viktigaste är inte hur malmöbor resp. köpenhamnare kan åka över till varandra, utan det är att se till att Sveriges export fungerar ordentligt. Nu hoppas jag att kommunikationsministern skall använda sitt inflytande till att driva på förhandlingarna mellan järnvägsföretagen i Sverige och Danmark. Men jag vet också att det är svårt. Endera av parterna kan ju ligga och lurpassa på en utveckling som kan vara speciellt till dess favör, och därför är det svårt att hetsa på i denna fråga. Jag tror emellertid — och jag ansluter mig härmed till kommunikationsministerns ställningstagande — att det är viktigt att vara framsynt, men framför allt att lösa dagens problem. Morgondagens får ha sin behandling senare. Jag vänder mig nu till Karin Ahrland. Visst kommer det att medföra sysselsättningseffekter om det uppförs en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. På grund av bekvämligheten i en sådan anläggning kommer den att dra till sig trafik från både Trelleborg och Helsingborg som annars skulle ha gått med färjor. Det betyder att man kommer att minska antalet färjeförbindelser. Och färjeförbindelser kan man, till skillnad från broar, inte driva utan en betydande insats av folk, så den sysselsättning som broanhängarna i Malmö och Köpenhamn skapar, medan bron byggs under 10-15 år, förlorar man säkert under det evighetslånga lopp som följer, när färjetrafiken läggs ned och rederiföretagen slår igen. Visst påverkar man sysselsättningen i regionerna, men man påverkar även på ett synnerligen allvarligt sätt infrastrukturen i hela södra Sverige — från ostkusten upp till Göteborg, därför att man får en ny transportlänk till kontinenten som måste komma att beröra de i dag befintliga transportgrenarna. Som trafikpolitiker säger jag alltså: Detta är en stor fråga, och där finns problem av överhängande art som måste lösas. Huruvida det i framtiden kan bli fråga om fasta förbindelser via Malmö-Köpenhamns-leden och/eller en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör får vi noga undersöka, innan vi tar ställning.

Herr talman! Det var en företrädare för Helsingborg som var uppe i talarstolen nyss. Jag bor som bekant i Malmö, och jag skall gärna vidimera vad Rolf Clarkson sade när det gäller åsikterna om bro eller inte bro. Jag tillhör folkpartiet i Malmö — vi vill ha en bro. Jag är inte så kluven att jag kan tala för folkpartisterna i Helsingborg, men jag skall gärna här i riksdagen medge att de på denna punkt är helt ense med herr Clarkson. Men Rolf Clarkson sade faktiskt också att vi talar inte om en järnvägsbro. Jo, men se vi nämnde även det projektet, herr talman, i debatten. I fråga om förbindelsen från Skandinavien ner mot kontinenten — det som vi har läst om i tidningarna — talades det om både vanlig landsvägsbro och järnvägsbro. Jag tycker visst att det är någonting som man eventuellt kan pröva. Jag är naturligtvis rörd och tacksam över att herr Clarkson är positiv tillen — Nr 65 bättre lokal trafik mellan Malmö och Köpenhamn. Jag vore ännu mera Måndagen den tacksam om kommunikationsministern skulle vilja se till att vi faktiskt får 23 januari 1984 detta, eftersom det ju mera är han som bestämmer, oavsett om Rolf Clarkson är positiv eller inte. Om en fast för Men när det sedan gäller sysselsättningseffekterna och vi börjar tala om bindelsemellan. Trelleborg i stället för Ystad och Helsingborg erinrar jag mig hur människor Malmö och Köpenförsökte tala om ett nytt flygplan för Sveriges försvar, därför att det behövdes hamn ytterligare arbetstillfällen. Flygplan, herr talman, skall man ha därför att de behövs för försvaret, inte därför att tillverkningen av dem skapar arbetstillfällen. Broar är till för att skapa goda förbindelser mellan fastland och öar eller mellan två länder. I det här fallet är det fråga om att skapa en god förbindelse mellan vårt land och — på sikt — kontinenten.

Herr talman! Att Wiggo Komstedt och jag har olika uppfattningar i denna fråga har väl ingen kunnat undgå att märka. Wiggo Komstedt företräder ett privatekonomiskt synsätt, och jag företräder ett samhällsekonomiskt synsätt. Och det är just de ekonomiska frågorna som har kommit i blickpunkten i den här debatten. Jag tror att hur länge vi än debatterar, Wiggo Komstedt, kommer vi inte varandra närmare i frågan. Wiggo Komstedt säger att vi inom centern är negativa till allting. Det har jag hört förut. Jag vill tvärtom hävda att vårt ställningstagande i den här frågan är klart progressivt. Vi vill komma fram till en samhällsekonomiskt riktig lösning i denna fråga.
Herr talman! Sigvard Persson tror inte att vi kommer varandra närmare i denna fråga. Den uppfattningen är säkerligen helt riktig. Vidare säger Sigvard Persson att han icke företräder ett privatekonomiskt synsätt. Jag må då säga att det naturligtvis är beklagansvärt för de företag som Sigvard Persson representerar i sin civila gärning att de har en man som inte alls är intresserad av det privata näringslivet, trots att han ägnat hela sitt liv åt det.
Herr talman! Det Wiggo Komstedt nu talar om är någonting helt annat än den fråga vi debatterar här i dag. Privatekonomin och de privata företagens förutsättningar att arbeta har väl ingenting med det här att göra. Sådana här enormt stora investeringar skulle drabba hela vårt samhälle. Samhället inkluderar ju också det näringsliv som verkar inom samhället. Det får vi inte 59 glömma bort. Den aspekt Wiggo Komstedt nyss tog upp har inte ett dugg med dagens debatt att göra.

Herr talman! Karin Ahrland har med anledning av strömavbrottet den 27 december 1983 frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att en liknande händelse upprepas och vilka åtgärderna i så fall är. Per Stenmarck har frågat mig av vilken anledning eltillförseln stördes i södra Sverige vid det haveri som inträffade i Mellansverige och vars verkningar rimligtvis borde ha kunnat begränsas. Lennart Brunander har frågat mig vilka slutsatser jag drar av det inträffade strömavbrottet och vad jag tänker göra för att något liknande inte skall kunna inträffa igen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna är föranledda av att elförsörjningen nyligen drabbades av en allvarlig störning som ledde till att kraftleveranserna avbröts till större delen av landet. Jag ser självfallet med stort allvar på det inträffade. Upphovet till störningen var överhettning och brand i ett kopplingsorgan i en transformatorstation. Felet fick sådana följdverkningar att stora delar av elproduktionen kopplades bort. Jag har med anledning av det inträffade tillkallat kommissionen om elförsörjningens sårbarhet. Dess uppgift är att utreda elförsörjningens sårbarhet mot bakgrund av störningen samt föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheten i elförsörjningen och begränsa konsekvenserna av störningar i denna. Kommissionen skall redovisa orsakerna till och följderna av det nu aktuella elavbrottet. Kommissionen skall studera riskerna för att ett i och för sig förhållandevis litet tekniskt fel får stora verkningar på elförsörjningssystemet i övrigt och hur sådana verkningar skall undvikas eller begränsas. Kommissionen bör i samband härmed värdera kriterierna för elöverföringens dimensionering och utbyggnad och analysera hur riskerna för allvarligare avbrott beräknas. Andra viktiga frågor som kommissionen kommer att studera är hur fjärrvärme och andra värmesystem påverkades av elavbrottet liksom behovet av reservkraft för att förse viktiga samhällsfunktioner med el även vid stora avbrott. När ett elavbrott uppkommer är det viktigt att snabbt informera allmänhet och olika samhällsorgan som kan behöva vidta åtgärder så snart som möjligt. Kommissionen skall därför också utreda hur informationen fungerade vid det aktuella avbrottet och hur den bör fungera. Genom en snabb, öppen och klar information skapas förutsättningar för att störningens konsekvenser för samhället skall kunna mildras. Med hänsyn till frågornas stora betydelse är det viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt. Resultatet av arbetet skall redovisas senast i augusti i år. Sedan kommissionen har redovisat resultatet av sitt arbete kommer jag att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för svaret. Jag skall säga ifrån att jag så fort telefonen fungerade ringde in min fråga, och jag är glad att jag redan dagen därpå i nyheterna fick veta att energiministern hade agerat. Det är inte så ofta man får ett så snabbt svar i praktiken. Herr talman! Det har ordats och skrivits mycket nog om detta elavbrott. Jag tycker inte jag behöver hålla någon dramatisk föreläsning om hurdant det var att sitta i en glesbygd där det faktiskt tog åtta eller nio timmar innan strömmen kom tillbaks. Det råder väl fullständig enighet om att det inträffade har visat på den stora sårbarheten i vårt samhälle. Jag kan nämna att det finns ett stort kraftbolag i den del av landet där jag bor, vars företrädare ibland brukar skryta med att de alltid kan ordna reservkopplingar så att strömmen aldrig skall vara borta mer än en kvart. Nu vet vi vad det skrytet var värt. Jag har några kompletterande frågor till Birgitta Dahl. Det finns en lag om kommunal beredskap. Den tillkom 1966. Enligt denna lag kan kommunerna bli skyldiga att vidta reservanordningar för gas-, vattenoch elektricitetsförsörjningen. — Det står i 6§, ifall någon har den med. Det finns också bestämmelser om att statsbidrag kan utgå till de här reservanordningarna, men ännu har inte någon regering — alltså inte sedan 1966 — avsatt några som helst medel till statsbidrag för detta ändamål. Är Birgitta Dahl beredd att arbeta för det? Sådana reservaggregat skulle nämligen kunna användas även i fredstid, även om lagen är skriven för beredskap under krig. Det skulle kunna vara mycket bra att ha detta. Birgitta Dahl tog i sitt svar också upp frågan om informationen. Jag kanske kan nämna att det var mycket bekymmersamt med radiosändarna i min del av Sverige. Jag undrar därför om Birgitta Dahl är beredd att medverka till, eller vidtala sin kommunikationskollega att medverka till, förbättrad information via radio i sådana här sammanhang. Jag noterar med intresse att i varje fall ett statsråd i regeringen har en klar bedömning av vad ”skyndsamt” är. Jag väntar på ett resultat i augusti i år. Herr Boström kunde inte ge mig besked.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. När man ställer en fråga som denna, är det inte primärt för att kritisera regeringen utan för att rikta uppmärksamheten på det inträffade för att undvika att det inträffar i framtiden. Ingen skulle förmodligen heller ha reagerat, om problemet i det här fallet hade inskränkt sig till ett område omkring den transformatorstation som gick sönder. Men när hela södra Sverige och delar av norra Sverige drabbas, och när kanske 7 miljoner människor står utan elektricitet därför att någonting går sönder i Mellansverige, då är det någonting som är galet och som uppenbarligen måste rättas till. Regeringen har nu tillsatt en kommission för att undersöka vad som hände, varför det hände och, förutsätter jag, vilka åtgärder som bör vidtas för att det inte skall kunna inträffa igen. Regeringens åtgärder i detta fall är förmodligen helt riktiga. Så här nästan en månad efteråt skall vi nog vara tacksamma över att konsekvenserna inte blev allvarligare än de blev. Troligen beror detta till stor del på att avbrottet inträffade när omständigheterna i övrigt var tämligen goda. Det är onekligen med viss fasa som man betänker vad som hade kunnat hända om detta strömavbrott hade inträffat några år tidigare, när vi i södra Sverige hade den svåraste vintern i mannaminne. Tänk om det hade varit 20 grader kallt och det hade blåst kraftigt, vilket det ofta gör i Skåne på vintern. En annan gynnsam faktor var förmodligen att avbrottet trots allt inte varade längre än det nu gjorde. Ett ännu längre avbrott hade sannolikt inneburit stora problem, t.ex. för lantbruket, som är mycket känsligt. När vi nu har konstaterat detta kan vi också konstatera att det egentligen bara var mycket lyckliga omständigheter som gjorde att det inte inträffade en katastrof. Det är därför av stor vikt att kommissionen verkligen arbetar skyndsamt och att den ger ett positivt resultat. Jag ber mot denna bakgrund, herr talman, att få rikta några följdfrågor till statsrådet. 1. Delar statsrådet min och många andras uppfattning att effekterna av en olycka som denna inte får nå den geografiska utbredning som här blev. fallet? 2. Är regeringen beredd att ta sådana initiativ att effekterna inte blir lika omfattande i framtiden?

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det är bra att hon har tillsatt en kommission för att utreda varför det blev som det blev och vad man skall göra åt det. Som jag ser det är det oacceptabelt att något sådant som inträffade den 27 december över huvud taget kan hända. Men med det centraliserade energisystem som vi har, framför allt på elsidan, löper vi dessa risker, och det har inte varit opåtalat tidigare. Egentligen borde Vattenfall på något sätt ha vidtagit åtgärder för att det inte skulle kunna hända. Vattenfall borde kunnat ana sig till att det kunde bli på detta sätt. I svaret säger energiministern att det är viktigt med information. Men precis som det sades här tidigare fungerade inte heller informationen, eftersom man också på det området är i behov av el. Vårt samhälle har blivit mycket beroende — enligt min uppfattning alltför beroende — av el. Det fick vi verkligen erfara den 27 december. Hela samhället stannade. Belysningen slocknade. Värmen försvann. Som Per Stenmarck tidigare sade skall vi vara tacksamma för att det inte var så kallt som det har varit de senaste dagarna. Då hade situationen blivit än värre. Vattnet slutade att rinna för många människor. Kommunikationerna stannade, och i industrin stannade många processer. Dataterminalerna fungerade inte heller. På våra banker, ute i affärerna och på andra ställen ledde det till mycket stora problem. Den enda slutsats vi kan dra av detta är att vi i alltför hög grad har byggt upp vårt samhälle på att elen skall komma till oss i en aldrig sinande ström. När vi nu har gjort det, måste vi vidta åtgärder så att den också kan göra det. Vi måste i varje fall se till att inte hela vårt samhälle stannar samtidigt. Vi kan aldrig vara säkra på att vi inte får elavbrott. Lokalt kommer vi alltid att drabbas av sådana. Vi har haft elavbrott också efter den 27 december, till följd av stormar och snöfall. Men de lokala elavbrotten ger helt andra effekter. För den enskilda människan kan de i och för sig få svåra följer, men inte för samhället totalt. Att följderna den 27 december blev så omfattande beror ytterst på att vi i så hög grad har centraliserat vårt energisystem. Det finns två olika typer av energisystem. Det ena är det centraliserade, som socialdemokraterna i detta fall står för, i det systemet gör vi av med mycket energi och utnyttjar inte många andra möjligheter att förse oss med energi. Centerpariet står som bekant för en annan uppfattning. Vi vill ha ett decentraliserat system, där vi inte gör av med så mycket energi. Har energiministern av det inträffade fått sig en tankeställare och börjat fundera över hur vi skall ändra det på kärnkraft upphängda energisystem som vi nu har?

Herr talman!

Självfallet avser jag att ta sådana initiativ som behövs för att förhindra liknande händelser, och tillkallandet av kommissionen var i sig ett sådant initiativ. I denna kommissions arbete skall självfallet bl.a. ingå att gå igenom sådana frågor som Karin Ahrland ställde. Frågan vilka åtgärder detta arbete slutligen leder till, inom en inte så lång tid, väntar jag med att svara på — och det tror jag att ni respekterar — tills man i kommissionen har gått igenom problemen ordentligt. Kommissionen kommer att arbeta med en sådan inriktning att man skall vara klar med uppgifterna i augusti. Kommissionen kommer att, som ni vet, ledas av landshövdingen Bengt Gustavsson. För att påskynda och effektivisera arbetet kommer man att arbeta parallellt i tre arbetsgrupper. En grupp behandlar elsystemets uppbyggnad, och den skall ledas av avdelningschefen vid kärnkraftinspektionen, Lars Gunnar Larsson. En annan grupp skall gå igenom behovet av reservsystem för viktiga samhällsfunktioner, och den skall ledas av ombudsmannen i LO Anders Söderholm. En särskild grupp skall arbeta med informationsfrågorna och skall ledas av förre TT-chefen Jan-Otto Modig. Jag tror att bara namnen som jag här har redovisat och inriktningen på arbetet skall utgöra svar på de oroliga frågor som många har ställt. Vi avser alltså att bedriva detta arbete i syfte att få till stånd ett ännu mera stryktåligt och pålitligt elförsörjningssystem. Vi skall ta till vara detta tillfälle som en möjlighet att lära oss att bli bättre för framtiden.
Herr talman! Låt mig först få tacka för det kompletterande svaret, som var positivt. Att tillsätta en kommission är egentligen, hur berättigat det än är, en tämligen enkel åtgärd att vidta när en olycka som denna inträffar. Jag trodde därför att det fanns möjlighet att vi skulle kunna få höra vissa synpunkter på hur effekterna kan begränsas i framtiden, men jag respekterar givetvis svårigheten att i dagens läge ge sådana. Låt mig få citera ett kort avsnitt ur Ny Teknik, nr 1 i år, där man säger så här: ”Till och med säkringarna hemma i bostaden fungerar bättre än det gjorde när hela Sverige mörklades —---. En kortslutning i golvlampan bredvid fåtöljen i vardagsrummet gör att säkringen går och lampan slocknar. Något mer händer inte. Kylskåpet och kaffebryggaren fortsätter att fungera. Naturligtvis är det rikstäckande elnätet mer komplicerat än så med en lång rad andra faktorer som spelar in. Men principen med att bara koppla bort den felaktiga lampan torde vara tillämpbar även i riksnätet.” Detta tycker jag borde vara en målsättning inför framtiden. Jag är ändå tacksam för statsrådets svar på mina kompletterande frågor. Jag tolkar dem positivt, så att regeringens avsikt är att söka begränsa effekterna i framtiden och att man också tänker vidta åtgärder för att uppnå detta mål. Låt mig få avsluta med förhoppningen att den av regeringen tillsatta kommissionen skall arbeta skyndsamt, att den inte skall drabbas av några onödiga avbrott och att resultatet av dess arbete inte skall behöva mörkläggas.
Herr talman! Grundproblemet är att vi har byggt upp vårt samhälle på en mycket stor elförbrukning. Det inträffade borde rimligtvis ge oss en tankeställare i det avseendet, för det är ju av misstagen vi skall lära. Det system vi har borde vi nu kunna regionalisera på något sätt. Precis som Per Stenmarck redogjorde för när det gällde en säkring i hemmet borde man i elförsörjningssystemet kunna slå ifrån vissa konsumentgrupper, så att inte hela samhället blir strömlöst bara därför att en mindre incident inträffar. Men det inträffade aktualiserar ytterligare en allvarlig fråga, och det är frågan om vår sårbarhet. Om någon skulle vilja sabotera vårt samhälle är ju förutsättningarna för att lyckas med det mycket stora med det elsystem vi har. Vi borde rimligtvis fundera över om det är riktigt att ha ett system som är så centraliserat i stället för att bygga upp ett mer regionalt och lokalt system.
Herr talman! Låt mig först säga att det som hänt har varit en tankeställare på många sätt, men det har naturligtvis ingenting med kärnkraftsdebatten i sig att göra. Däremot är avsikten med det elsystem vi har, där delarna har sammankopplats till en riksomfattande helhet, att man skall få en större säkerhet. Avsikten är att delarna skall stärka varandra, och om någon del faller ur skall andra delar kunna stötta systemet i dess helhet. Det som är oroande med vad som nu hände är, helt riktigt, att det förefaller som om systemet har fungerat i motsatt riktning. Självfallet är det en grundläggande uppgift för kommissionen att undersöka vad detta beror på och också hur man skall bygga upp en större säkerhet i båda dessa avseenden, så att delarna stöttar varandra och så att de kan fungera var för sig, om något händer. Den av tidigare regeringar försenade utbyggnaden av systemet och dess säkerhet pågår nu med full kraft. Under innevarande budgetår satsas drygt 1 miljard kronor, och för det kommande budgetåret föreslår regeringen att drygt 1,6 miljarder skall satsas dels på en utbyggnad av kraftöverföringssystemetii sig, dels på en utbyggnad av övervakningssystemet, vilket bl.a. innebär en regionalisering i syfte att öka säkerheten och minska sårbarheten. Dessa åtgärder har vi vidtagit utan att vänta på den tankeställare som det nu inträffade i och för sig innebar. Jag vill i rättvisans namn också påminna om att Vattenfall har varnat för att någonting sådant här kunde inträffa och att det är den nuvarande regeringen som har initierat utbyggnaden av systemet i syfte att öka säkerheten.
Herr talman! Energiministern fastslår att delarna inom systemet inte fungerade så som man hade tänkt sig, vilket ju är det som skapar oro. Kärnkraften har enligt vad Birgitta Dahl säger ingen större betydelse i sammanhanget, men det har sagts att kärnkraften hade en negativ inverkan. Jag undrar om man i utredningen också kommer att undersöka hur kärnkraftverken fungerade. Uppenbarligen var det någonting som inte fungerade som det skulle. Birgitta Dahl säger också att utbyggnaden av distributionsnätet har försenats av tidigare regeringar. Det är ett påstående som egentligen är felaktigt. Vattenfall fick visserligen inte bygga den 800-kilovoltsledning som man önskade, men detta får ju inte föranleda Vattenfall att inte vidta de åtgärder som behövs för att ge elkonsumenterna säkerhet.
Herr talman! Beträffande den sista frågan vill jag säga att vad som behövdes var en utbyggnad av kraftöverföringsnätet, oavsett om överföringen skulle ske genom en 800-kilovoltsledning eller någonting annat. Den utbyggnaden pågår nu, men den är tyvärr försenad med några år. Vattenfall har påpekat att detta naturligtvis innebär en säkerhetsrisk. Det är riktigt att det finns skäl att särskilt undersöka hur kärnkraftverken fungerade. Att deras verksamhet avstannade hade med säkerhetssystemen i kärnkraftverken att göra, men under alla förhållanden finns det skäl att mycket noggrant undersöka hur de fungerade. Så kommer också att ske. Självfallet är det inte av en händelse som en av de högsta befattningshavarna inom kärnkraftinspektionen skall leda en av arbetsgrupperna i kommissionen.
Herr talman! Jag är tacksam för den senaste upplysningen att också den del som gäller kärnkraftverken skall utrönas ordentligt. Om det var så att Vattenfall hade klart för sig att det fanns risker på grund av att man inte hade byggt ut distributionsnätet på det sätt som man hade tänkt och velat göra, borde man ju ha vidtagit andra åtgärder för att klara det hela. Men grundproblemet är, som jag sagt tidigare, att vi har centraliserat vår energiförsörjning och vår energipolitik för mycket. Det är egentligen det som är det oroande i detta sammanhang och som borde få oss att fundera över om det inte finns anledning att titta litet närmare också på det förhållandet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig följande: 1. Vad är orsaken till att en rad av de instanser som yttrade sig — och i många fall kritiserade — KBS-2 inte ombetts yttra sig över KBS-3? 2. Är regeringen beredd att i sin prövning också ta hänsyn till synpunkter som framkommit genom den av Folkkampanjen mot kärnkraft genomförda remissen? Ansökningar om laddningstillstånd för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 lämnades in till regeringen den 17 maj 1983. Till stöd för ansökningarna åberopas utredningen KBS-3, som anger en metod för direkt slutdeponering av använt kärnbränsle. Ansökningarna har remitterats till tjugotvå svenska instanser. Vidare har överenskommelser träffats med åtta utländska expertorgan, varav två internationella organisationer på kärnkraftsområdet, om en kritisk granskning av KBS-3-utredningen. I de utländska granskningsorganens uppdrag ingår bl.a. att peka på eventuella brister i utredningen och att ange Nr 65 vilket forskningsbehov som återstår att tillgodose innan deponeringsmetoden kan anses praktiskt användbar. Tidigare har två utredningar, KBS-1 och KBS-2, lagts fram för regeringen och granskats under år 1978 resp. år 1979. KBS-1 företeddes i samband med ansökningar om laddningstillstånd enligt villkorslagen. KBS-2 är närmast kraftindustrins förjämförbar med KBS-3, eftersom båda utredningarna avser direktdeponering slag tillslutförvaav använt kärnbränsle. KBS-1 avsåg däremot slutförvaring av förglasat ring av utbränt högaktivt avfall från upparbetning. kärnbränsle Beträffande frågan om val av remissinstanser vill jag inledningsvis framhålla att en separat bedömning härvidlag måste göras i varje ärende. Tidigare ställningstaganden får härvid inte binda prövningen. Inom forskningsområdet kärnavfallshantering har efter de tidigare granskningarna gjorts betydande framsteg internationellt, och det råder numera relativt stor enighet om var den mest betydande expertisen finns. Detta dokumenterades bl.a. i samband med en IAEA-konferens våren 1983 om hantering av radioaktivt avfall. Vägledande vid urvalet av remissinstanser för genomgång av KBS-3 har mot denna bakgrund varit att granskningen skulle göras av nationellt representativa expertorgan med tillgång till erforderlig vetenskaplig kompetens i länder som bedriver betydande verksamhet på kärnavfallsområdet. För att dessutom få tillgång till särskilt framstående expertis även från andra länder bidrar de viktigaste internationella organisationerna på kärnenergiområdet med granskningspaneler. Granskningen skall avse det material som lagts fram i ansökningsärendet, nämligen utredningen KBS-3. I ett fall, nämligen den granskning som görs av USA:s vetenskapsakademi, koncentreras dock granskningen till de avsnitt där KBS-3 skiljer sig från KBS-2. Regeringen har uppdragit åt statens kärnkraftinspektion att göra en sammanställning av resultaten av de utländska expertorganens granskning. De svenska remissinstanser som anmodats avge yttranden över ansökningarna är desamma som anmodades yttra sig över KBS-2. Programrådet för radioaktivt avfall, PRAV, har ersatts av nämnden för hantering av använt kärnbränsle, NAK. Vad gäller det material som Folkkampanjen mot kärnkraft, enligt vad jag har erfarit, avser att överlämna till regeringen får detta bedömas med hänsyn till dess innehåll, inriktning och vetenskapliga kvalitet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Tyvärr är det inte särskilt klargörande. Det är synd, eftersom det gäller en fråga som är mycket allvarlig och som engagerar många människor. Frågan om slutförvaringen av högaktivt avfall från våra kärnkraftverk är ett av de viktigaste spörsmålen när det gäller vår framtid. Få saker har på lång sikt lika omfattande konsekvenser. Misstag nu drabbar kanske inte oss själva, kanske inte heller våra barn eller barnbarn. Måhända drabbas 61 generationer i en mycket avlägsen framtid, människor som inte ens i sina historieböcker kan läsa om kärnkraften. Vi har tagit på oss ett oerhört stort ansvar i och med att vi har varit med om att tillskapa avfall av detta slag. Synnerligen stora krav måste ställas på säkerheten när det gäller att förvara avfall för praktiskt taget oöverskådlig tid. Det kan ju röra sig om hundratusentals år. Om en lösning i enlighet med KBS riktlinjer väljs, måste det vara ett krav att avfallet kan ligga säkert i berggrunden under en period som kan omfatta flera perioder av istid och således många civilisationer. Således kan omsorgen när det gäller prövningen av de förslag till hanteringsmodeller som föreligger naturligtvis aldrig vara för stor. Vi kan alltså aldrig vara för noggranna vid prövningen av de olika förslagen i detta sammanhang. Vidare är det viktigt att det inte finns någon som helst anledning till misstanke om att ett taktiskt urval har förekommit när det gäller vilka instanser som skall pröva de olika förslagen. Mot denna bakgrund har just prövningsförfarandet i samband med KBS-3-förslaget, framför allt när det gäller de internationella instanserna, väckt förvåning. KBS-3-förslaget har beskrivits som en uppdatering av ett tidigare förslag, nämligen KBS-2. Däremot skiljer sig KBS-3-förslaget på många viktiga punkter från KBS-1-förslaget, som gällde hanteringen av upparbetat material — dvs. utan plutonium. Nu diskuteras material som icke är upparbetat. Det innehåller således plutonium. Därför ställs betydligt större krav på detta material. Eftersom det krävs andra tekniska lösningar för KBS-3-förslaget är det förklarligt att man i viss utsträckning har valt andra instanser än dem som prövade KBS-1-förslaget. Däremot är det svårare att förstå att ett antal av de internationella organ som prövade KBS-2 — i princip samma förslag som KBS-3 men anpassat för ett tidigare stadium — har ”rensats bort”. I synnerhet är det svårt att förstå att de organ inte har tillfrågats som var kritiska mot förslaget. Det borde ju vara högst intressant att få reda på, om den kritik som ett antal internationella expertorgan riktade mot KBS-2 också gäller KBS-3. Eller har man lyckats lösa de problem som tidigare påtalats? Till detta kommer att många av de instanser som yttrade sig över KBS-1 och som därefter inte tillfrågats, senare har framfört synpunkter som kan vara relevanta också i fråga om KBS-3-förslaget. Remissen beträffande KBS-2 gällde ett förslag som inte var kombinerat med någon laddningsansökan — det kunde alltså vara förklarligt att ha en något mindre omfattande prövning av det förslaget. Men nu har vi återigen ett förslag som kärnkraftsindustrin vill skall ligga till grund för en prövning för att man skall få ladda nya reaktorer. Därför borde det ha varit intressant att se om den kritik som i samband med KBS-1 riktades mot faktorer som fortfarande kan vara relevanta står kvar. Detta gäller inte minst på det geologiska området. De geologiska förutsättningarna är ju en av de absolut viktigaste frågorna när det gäller att hantera och slutförvara utbränt kärnbränsle enligt KBS-modellen. Det gäller ju om det över huvud taget finns tillgänglig berggrund som kan motsvara de mycket stora krav under mycket långa tider som det handlar om. Nr 65 Redan när KBS-1-förslaget — som ändå ställde något mindre krav — Måndagen den behandlades, riktade en lång rad organ hård kritik mot de geologiska 23 januari 1984 bedömningar som gjordes. Flera av de organ som kritiserade KBS-1 och ifrågasatte de geologiska bedömningarna är inte längre tillfrågade när det gäller det nya KBS-3-förslaget. Farhågor finns då naturligtvis för att man vill sopa en del betänkligheter när det gäller de geologiska förutsättningarna under mattan. De farhågorna blir inte mindre av att, såvitt jag har mig bekant, en utredning gjord av den svenske geologen Markus Båth som pekar på en massa osäkerhetsfaktorer på det geologiska området och som ingick i KBS-projektet inte finns med i det underlag som nu remitterats. En annan sådan fråga gäller användbarheten av betoniten, som spelar stor roll i tekniken. Redan när KBS-1 behandlades ifrågasatte bl.a. det engelska expertorganet Dames & Moore användbarheten av betonit. Det organet har sedan inte blivit tillfrågat igen, inte heller i den här rundan. Det är några exempel; det finns naturligtvis möjligheter att ta fram fler. Det är sex av de internationella expertorgan som yttrade sig över KBS-2 som nu inte blivit ombedda att yttra sig över KBS-3. Ytterligare ett antal internationella organ som yttrade sig över KBS-1 och hade synpunkter på sådana områden som fortfarande är av intresse när vi nu diskuterar KBS-3 saknas dessutom på remisslistan för KBS-3. Varför är det på detta sätt? Varför har man inte varit intresserad av att ta reda på om den i detta sammanhang relevanta kritik som förts fram beträffande tidigare förslag står sig eller om de kritiska synpunkterna har tillfredsställts? Om man går till det interpellationssvar som jag har fått och där försöker utläsa någon förklaring, får man reda på följande. Statsrådet Dahl säger: ”Beträffande frågan om val av remissinstanser vill jag inledningsvis framhålla att en separat bedömning härvidlag måste göras i varje ärende. Tidigare ställningstaganden får härvid inte binda prövningen. Inom forskningsområdet kärnavfallshantering har efter de tidigare granskningarna gjorts betydande framsteg internationellt, och det råder numera relativt stor enighet om var den mest betydande expertisen finns.” Vad innebär detta konkret när det gäller frågan om varför man inte har återvänt till dessa tidiga kritiska remissinstanser? Anser man att dessa organ, bl.a. en rad framstående geologiska organ, är inkompetenta eller att deras synpunkter är ointressanta? Anser man t.ex. att US Geological Survey är inkompetent eller att dess synpunkter på berggrundsproblem är ointressanta —- för att ta ett enda exempel? Eller utgår man ifrån att den kritik som framförts tidigare kommer att kvarstå nu, så att man inte vill se den upprepas? Eller — och det är naturligtvis den mest positiva tolkningen — menar man att de givna synpunkterna i samband med KBS-1 och KBS-2 fortfarande gäller och kommer att finnas med i beslutsunderlaget vid ställningstagandet till KBS-3? Är det på det sättet har jag naturligtvis anledning att vara tillfredsställd. Men det vore i så fall bra att få det klarlagt. 63 Klarhet behövs utan tvivel i den här frågan. När jag ställer frågor här, representerar jag många undrande och oroliga människor. Nu har Folkkampanjen mot kärnkraft gjort en egen remissrunda för att komplettera det som brister i den som staten har genomfört. Vilket gensvar den kommer att få är svårt att veta. Folkkampanjen har ju inga ekonomiska resurser, den kan alltså inte ersätta några utländska expertorgan som lägger ned tid och arbete på detta. Men förhoppningen är ändå att det skall komma in en del synpunkter. Hur kommer då regeringen att behandla de synpunkter som Folkkampanjen överlämnar till regeringen? Ja, om det säger statsrådet Dahl att de får ”bedömas med hänsyn till dess innehåll, inriktning och vetenskapliga kvalitet.” Det låter ju bra. Det måste, såvitt jag förstår, gälla alla yttranden. Även yttrandena från de instanser som regeringen har tillfrågat måste väl bedömas med hänsyn till sitt innehåll, sin inriktning och sin vetenskapliga kvalitet. Min fråga är då: Innebär svaret på den punkten att regeringen kommer att bedöma de svar som kommer in efter Folkkampanjens förfrågan lika seriöst som man bedömer de svar som kommit in efter regeringens egen förfrågan? Det vore bra att få ett klargörande också på den punkten. Svaret har alltså rest minst lika många frågor som det försöker besvara. Men jag hoppas att den fortsatta debatten kan åstadkomma de klargöranden som den här mycket viktiga frågan kräver.
Herr talman! Får jag börja med att uppriktigt beklaga den allmänt insinuanta och intriganta ton som Pär Granstedt, sin vana trogen, har funnit för gott att använda. Den stämmer väldigt dåligt med den allvarliga och försonliga anda som präglade den debatt som vi förde här i kammaren för ett par veckor sedan, när vi beslutade om en ny lag om kärnteknisk verksamhet. Jag vill bestämt hävda att säkerheten liksom medborgarnas förtroende för det säkerhetsarbete vi bedriver bäst tjänas av att vi för debatten i en annan anda, den som vi hade härom veckan. Sedan vill jag bestämt tillbakavisa alla påståenden om att vi skulle ha följt några andra kriterier än att välja ut bästa tänkbara granskningsinstanser när urvalet gjordes. Vi har bl.a. konsekvent gått igenom vilka som på olika sätt har varit anlitade som experter och konsulter vid utarbetandet av KBS-3-rapporten för att se till att de inte kommer med i remissrundan med etablerade intressen. Vi har valt ut självständiga nationella organ i olika länder, men i stort sett uteslutit enskilda personer. Men dessa självständiga organ, som t.ex. USA:s vetenskapsakademi, väljer själva vilka de tillkallar för att utföra arbetet. Vi har särskilt uppdragit åt kärnkraftinspektionen att sammanställa och bedöma de utländska remissinstanserna. Avslutningsvis vill jag bara säga att vi kommer att ställa samma krav på det material som Folkkampanjen redovisar som vi ställer på andra. Kraven blir utomordentligt hårda och noggranna.
Nr 65 Herr talman! Till att börja med måste jag naturligtvis beklaga att statsrådet Måndagen den Birgitta Dahl inte uppskattar den ton jag använder. Den var tydligen 23 januari 1984 insinuant och intrigant, om jag uppfattade det rätt. Jag tycker att Birgitta Dahl genom att på det sättet ägna sig åt angrepp på mig personligen och mitt — Om remissen av sätt att framföra den oro som väldigt många människor känner med = kraftindustrins föranledning av denna remissbehandling förbigår den ganska allvarliga = slag tillslutförvasakfrågan. Jag har inte riktat några personliga angrepp mot Birgitta Dahl ring av utbränt eller hennes sätt att vara, och jag betackar mig alltså för omdömen om mig. kärnbränsle Det viktiga måste rimligen vara sakfrågan. Om jag då som oppositionspolitiker framför den kritik som jag anser vara befogad när det gäller denna hantering och som jag vet att många människor ute i landet som engagerat sig i denna fråga anser vara riktig, tror jag att Birgitta Dahl som statsråd får vara beredd att finna sig i det. Det ingår i ett demokratiskt system att en sådan kritik får framföras, även om den kan vara besvärande för vederbörande statsråd. Jag ställde en rad frågor i mitt föregående inlägg, men jag måste konstatera att frågetecknen inte rätats ut så där förfärligt mycket. Den huvudfrågeställning som jag försökte föra fram var: Varför är inte regeringen intresserad av att ta reda på om det fortfarande finns fog för en mängd kritiska synpunkter som framförts när det gäller KBS-2, som ju är mycket lika KBS-3, och även KBS-1 på områden som fortfarande är intressanta? Eller anser regeringen till äventyrs att man tillfredsställt de kritiska synpunkterna? Genom att rensa ut en lång rad remissinstanser som yttrade sig och framförde synpunkter på de tidigare förslagen och inte ge dem chans att granska också det här förslaget har man avhänt sig möjligheterna att få reda på om deras kritik fortfarande gäller eller inte. Jag har alltså försökt få reda på varför man är ointresserad av detta. Jag har försökt lansera några teorier om vad det kan bero på. Anser man att de tidigare remissinstanserna är inkompetenta eller har ointressanta synpunkter? Tycker man att det är besvärande att få en kritik upprepad? Eller är det så att man utgår från att deras kritik fortfarande gäller och att man kommer att ta hänsyn till det i beslutsunderlaget? Jag medger att en av de tolkningar jag framfört kan upplevas som ovänlig. Men jag måste ju titta på de olika alternativ som kan vara orsaken till regeringens ställningstagande, när inte Birgitta Dahl i sitt remissvar och inte heller nu i repliken har svarat på denna grundläggande fråga. När det gäller frågan om hur regeringen kommer att ställa sig till det material som Folkkampanjen förhoppningsvis kommer att ta fram, säger Birgitta Dahl att man kommer att ställa lika hårda krav på det materialet som på det övriga. Det betvivlar jag inte ett ögonblick. Frågan är: Kommer man också i övrigt att behandla det på ett likvärdigt sätt? Kommer också det materialet — med den bedömning man då får göra — att ingå i regeringens beslutsunderlag och redovisas på samma sätt som det material som kommer in genom regeringens förfrågan?

Herr talman! Mot bakgrund av en begäran från en utländsk legation i Stockholm att besöka statens naturvårdsverk har Tore Nilsson ställt två frågor till justitieministern rörande statliga myndigheters kontakter med utländska beskickningar. Den ena frågan avser vilka regler som gäller för statliga myndigheters kontakter med länder som har legation i Sverige i frågor om främjandet av internationellt samarbete. Tore Nilsson har vidare frågat om justitieministern avser verka för att instruktionerna för statliga myndigheter ändras så att beslut av det aktuella slaget inte kan grunda sig på enbart fackliga förbunds eventuella sympatier eller antipatier. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag vill först påpeka att de fakta som åberopas av Tore Nilsson inte är riktigt beskrivna, eftersom den diplomatiske tjänsteman det är fråga om faktiskt togs emot i naturvårdsverket. Några generella regler för hur statliga myndigheter bör handha sina kontakter med utländska beskickningar, vare sig dessa är ambassader eller legationer, finns inte. För utländska beskickningar gäller som princip att officiella mellanhavanden med svenska myndigheter skall avhandlas med eller genom förmedling av utrikesdepartementet. Denna princip grundar sig på en bestämmelse i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. I ett land som Sverige skulle det emellertid allvarligt försvåra det internationella samarbetet om denna princip tillämpades strikt. I praktiken förekommer därför direkta kontakter mellan utländska beskickningar och olika svenska myndigheter i betydande utsträckning. Det är därvid naturligt att myndigheterna intar en tillmötesgående och hjälpsam attityd. 79 Detta hindrar inte att en myndighet underrättar det departement till vilket myndigheten hör. Det kan också vara skäl att erinra om att myndigheten har att beakta regeringsformens bestämmelser om att chefen för utrikesdepartementet skall hållas underrättad när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en annan statlig myndighet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag har inte mycket att invända mot själva innehållet och beskrivningen i senare delen av svaret. Men jag tycker att utrikesministern glider undan själva poängen i min fråga. Han säger att fakta inte är riktigt återgivna. Det är sant i den meningen att jag inte berättat att det verkligen blev en förändring. Men jag har skildrat ett förfarande, där man först och främst tagit hänsyn till en tjänsteman i ett fackförbund som har fått ha det avgörande inflytandet. Utrikesministern vet att jag grundar min fråga på en av de många tidningar som ramlar ner i våra fack, nämligen TCO-Tidningen. Där är det en mycket intressant och välskriven artikel, som jag först trodde var ett skämt, av en dam på naturvårdsverket. Hon talar om att hela veckan är förstörd för henne, därför att en man från en utländsk legation vill komma upp på naturvårdsverket. Statstjänstemannaförbundets internationella expert konsulteras. I dagboksanteckningar kommer det fram att det egentligen är förbundet som bestämmer. Det står t.ex. i torsdagens kåseri: ”Eftersom vi tidigare fått direktiv från förbundet att inte ta emot besök från” — ifrågavarande stat —- ”meddelade jag bara henne.” Det var alltså Statstjänstemannaförbundets internationella expert som meddelade. Sedan informerades generaldirektören, och så var hon övertygad om att de inte skulle ställa upp. På fredagen kommer en ny förfrågan. Det är en handelsattaché som vill komma. Det gäller en miljöfråga, kanske försurning eller något annat som är mycket viktigt. Men det känns obehagligt, och hon hoppas att det skall ordna sig på måndag. Så kommer måndagen, och man skjuter diplomatiskt över avgörandet hit eller dit. Jag kan inte redogöra för hela förloppet, men jag får en känsla av att det som är tungt vägande är vad ST anser — ST bör väl betyda Statstjänstemannaförbundet. Det var den ordningen jag ville gå in på. Jag tycker det är så bra, det som står i svaret. Jag har inget att invända mot att det står att man kan ha kontakter utan att direkt gå upp till UD eller utrikesministern. Men jag har en känsla av att det måste bli klart för människor som har att göra med sådana här saker, att om man skall fråga någon till råds är det UD man skall vända sig till när det gäller en sådan här fråga. Man kan inte låta en uppfattning som kommer från ett fackförbund vara avgörande. Tack ännu en gång för svaret.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat om jag till utomstående person lämnat ut hemliga handlingar och på vilka grunder det i så fall skett. Frågan om sekretess för vissa slag av allmänna handlingar och bestämmelser om under vilka omständigheter sådana handlingar får lämnas ut regleras av tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Om någon önskar ta del av en allmän handling, avgörs framställningen inom utrikesdepartementet liksom inom andra myndigheter enligt de regler som finns uppställda i de nyss nämnda lagarna. Det enskilda ärende som Jörgen Ullenhag i sin fråga omnämner gäller ett fall där jag för en viss utredning anlitat en expert som inte är anställd inom utrikesdepartementet. I och med att experten åtagit sig detta uppdrag för utrikesdepartementet har vederbörande iklätt sig samma skyldighet som inom departementet anställd personal har att inte för utomstående röja hemliga uppgifter i en allmän handling. I det nu aktuella fallet har hemliga handlingar inte lämnats ut till någon utomstående.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det väckte stor uppmärksamhet när utrikesministern den 6 december förra året meddelade att man bett Sture Allén, professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet, att göra en systematisk jämförelse mellan originalhandlingar från UD och artiklar i Svenska Dagbladet. Den 7 december bekräftade professor Allén i en artikel i Svenska Dagbladet att han haft tillgång till ”ett hemligstämplat häfte, kallat den blå boken”. I samma tidning, samma dag, uppgavs att utrikesministern själv till språkexperten utlämnat ”hemliga handlingar från bl.a. utrikesnämnden”. Efter det att jag ställt min fråga har uttalanden om förfaringssättet gjorts av olika juridiska experter. Såvitt jag förstår gäller följande: Hela utrikesnämnden skall pröva eventuell fråga om utlämnande av handlingar från utrikesnämnden. Däremot är departementschefen behörig att pröva frågan om utlämnande av handling från sitt eget departement. Hans beslut kan överklagas hos regeringen. I det fall som min fråga gäller är det uppenbarligen så, att vissa handlingar ursprungligen emanerar från utrikesdepartementet. Man kan diskutera rätten för utrikesministern att lämna ut utrikesnämndens protokoll, som i och för sig förvaras på UD. Att den frågan är svår vittnar inte minst en rad uttalanden i pressen från ledande tjänstemän på utrikesdepartementet om. Men även om det nu skulle vara så att utrikesministern med hänvisning till viss juridisk expertis har formell rätt att förfara på det sätt som skett, återstår naturligtvis frågan om det lämpliga i förfaringssättet. Utrikesministern säger att syftet med språkgranskningen har varit att få svar på frågan om Svenska Dagbladet har disponerat hemliga UD handlingar. Men utrikesministern har också, vid en presskonferens den 7 december, sagt att han efter språkgranskningen kan ”frita parlamentarikerna från misstankar”. Det uttalandet är mycket anmärkningsvärt. Det implicerar att ett syfte kan ha varit just att tala om vilka grupper som man kan frita från misstankar och vilka som fortfarande möjligen är, med samma ordval, ”misstänkta”. Jag vill till sist ställa ett par följdfrågor till utrikesministern: Ser utrikesministern det inträffade som en unik engångsåtgärd, dvs. menar utrikesministern att språkgranskningen är ett undantag, som bekräftar regeln att man inte skall göra sådana här granskningar? De strider ju mot praxis, och det är enligt min mening olämpligt att göra på detta sätt. Eller kan vi förvänta oss liknande språkgranskningar i framtiden, om nya, liknande läckor skulle uppstå? Allra sist: Jag tycker att svaret ger ett litet intryck av efterhandskonstruktion. Det vore intressant att få veta vilken dag som beslutet om anställning av Sture Allén som expert togs.

Herr talman! Det är ingen varierande juridisk expertis som här har anlitats för att avgöra om det är tillåtet eller inte för mig att förfara med handlingarna på det sätt som jag har gjort, utan helt enkelt de bestämmelser som finns i grundlagen och sekretesslagen och som inte gör något som helst undantag för utrikesnämndens handlingar. De är omhänderhavda med all nödig omsorg från min sida. Den stadga som finns angående protokollföring i utrikesnämnden — antagen 1953 — gäller ledamots rätt att få ut handlingar från det sammanträde där han själv deltagit. Jörgen Ullenhag vet lika väl som alla övriga att det varit besvärande att hemligt material från utrikesdepartementet kommit till offentligheten vid tillfällen då förhandlingar på olika områden inte varit slutförda. Jag har som chef för departementet att se till att detta inte sker. Jag kan uppmana personalen att uppfylla de förpliktelser som var och en åtog sig när de anställdes i departementet, då de skriftligen förklarade sig beredda att iaktta sekretessbestämmelserna. Jag kan inte gå till polisen och be om hjälp, eftersom grundlagen inte ger någon möjlighet till efterforskning av en enskild författare. Men jag har rätt att försöka fastslå om det är från departementets handlingar som tidningarna fått sina kunskaper. Det har bekräftats genom den utredning jag har företagit. Eftersom det ibland sägs att vår ganska generösa utsändning till riksdagsmännen skulle kunna vara en anledning till sådana här läckor, fann jag det angeläget att jämföra utrikesnämndens protokoll i ett helt oskyldigt sammanhang med utrikesdepartementets handlingar.

Herr talman! Jag har mycket svårt att se poängen med denna språkgranskning. Själva slutsatsen i Sture Alléns artikel i Svenska Dagbladet den 7 december var följande: ”Tillsammans ger de språkliga kriterierna en klar motivering för att ta artikelförfattaren på orden när det gäller källhänvisningen också i detta fall.” Det var den ena av de två frågor som var föremål för granskning. Slutsatsen är alltså att det var precis som man sade i Svenska Dagbladet. Man hade, på ett eller annat sätt, haft tillgång till hemlig handling, vilket skulle bevisas. Jag förstår i och för sig inte poängen med att sätta i gång denna mycket unika språkgranskning. Men allvarligare är ändå att man kan diskutera det lämpliga i att göra detta. Som jag sade i mitt förra inlägg kan man inte komma ifrån misstanken att ett syfte var att försöka tala om vilka grupper som inte hade läckt och vilka grupper som eventuellt hade läckt. Jag tycker att utrikesministern i sitt andra inlägg bekräftar att det förhöll sig på det sättet, och det är anmärkningsvärt. Låt mig, herr talman, slå fast att det klart strider mot praxis och är olämpligt att på detta sätt vända sig till utomstående språkforskare för att försöka utröna om en tidning haft tillgång till hemligt material. Trots utrikesministerns svar kvarstår alltså misstanken att ett syfte med granskningen kan ha varit, som jag nyss sade, att försöka ringa in vem eller vilka som har svarat för läckan. Att utrikesministern friar parlamentarikerna visar indirekt att det förhåller sig på det sättet. Jag tycker faktiskt att detta strider mot andan i tryckfrihetsförordningen. Nu är denna fråga anmäld till konstitutionsutskottet av olika riksdagsmän, och den kommer att bli föremål för en granskning i konstitutionsutskottet både i vad gäller den formella delen och i vad gäller lämplighetsdelen. Vi får avvakta denna granskning, och det finns ingen anledning att framträda med så stor självsäkerhet i den här frågan som utrikesministern har gjort i dag. En viss ödmjukhet är på sin plats.
Herr talman! Jag avvaktar med stort lugn konstitutionsutskottets granskning. Jag har svårt att se att konstitutionsutskottet kommer att vända sig mot att jag försöker hålla ordning på de hemliga handlingar som förvaras i utrikesdepartementet och som berör annan stats förhållanden eller svenska förhandlingsståndpunkter. Jag vill också med skärpa påpeka att inget försök har gjorts att utreda vilken enskild person som är ansvarig för att handlingar lämnats ut, däremot att klargöra om den spridning av material som nu sker till bl.a. riksdagsmännen innebär någon fara eller inte för sekretessen. Jag anser att det har fastslagits att ingen fara föreligger. Jag kunde också ha valt att helt enkelt minska denna utsändning av hemligt material — ingen bestämmelse säger vilken omfattning utsändningen skall ha.
Herr talman! Ingen av oss kan säga vad KU:s granskning går ut på, men att den kommer att omfatta både en formell granskning och en fråga om lämpligheten i utrikesministerns agerande torde stå alldeles klart. Detta att utrikesministern också här i dag säger att det är en grupp som är friad från misstankar är illavarslande. Jag upprepar att det innebär att man riktar misstankarna mot en annan grupp som har dessa handlingar. Jag har inte heller fått svar på de frågor som jag ställde i mitt första inlägg: När anställdes språkexperten formellt och blev UD-tjänsteman? Jag förstår att det är innebörden av det svar som utrikesministern har gett. Har språkexperten också haft tillgång till utrikesnämndens protokoll? Det är också en mycket intressant fråga, eftersom diskussionen gäller rätten att lämna ut dessa protokoll.
Herr talman! Professor Allén är naturligtvis inte anställd i UD. Han är själv chef för en annan myndighet. Det förefaller mig inte behöva föreligga ett anställningsförhållande därför att den ena myndigheten, med den gamla regeringsformens ord, räcker den andra handen till fullgörande av sina
Herr talman! Jag har en sista följdfråga, som jag också ställde i ett tidigare inlägg: Ser utrikesministern denna språkgranskning som ett undantag och en engångsåtgärd? Eller har utrikesministern beredskap för ytterligare språkgranskningar där det gäller att vända sig till utomstående språkexperter och få en jämförelse gjord mellan artiklar i en svensk tidning och vissa hemliga protokoll som hör till utrikesnämnden eller UD?
Herr talman! Självfallet kommer en sådan här åtgärd inte att upprepas, och det därför att jag tror inte att behov kommer att föreligga. Men jag vill påpeka att jag inte kan inskränka mig till att bara hålla förmaningstal till departementets personal — det har ju visat sig inte hjälpa. Jag kan inte, trots dessa lagbestämmelser som förbjuder utlämnande av hemlig handling, hemställa om åtal. Då återstår möjligheten att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid förhållandet. Jag har mycket svårt att se att det skulle vara till så stor nackdel. Jag tror att denna allmänna uppmärksamhet kommer att vara det bästa korrektivet mot fortsatta händelser av det slag som väsentligt skadat svenska intressen, nämligen utlämnande av handlingar, vilka enligt grundlag och allmän lag bort hållas hemliga.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern nu säger att detta inte kommer att upprepas. Vi gör samma bedömning beträffande det riktiga och det lämpliga i det uttalandet. Däremot gör vi fortfarande olika bedömningar beträffande huruvida det var riktigt och lämpligt att förfara som utrikesministern gjorde i det ärende som nu förevarit.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat vilka åtgärder regeringen i praktiken vidtagit för att motarbeta uppkomsten av nya handelshinder gentemot u-länderna och för att genomföra uppföljningsprogrammet från UNCTAD VI, och om regeringen aktivt kommer att verka för att svenska, icke tariffära handelshinder gentemot u-länderna undanröjs. Den långdragna ekonomiska krisen har drabbat alla länder. Den ekonomiska tillväxten har stagnerat, och under 1982 har produktionen och världshandeln t.o.m. gått tillbaka. Efter en expansionspolitik i flera viktiga u-länder — som bl.a. under den första oljekrisen var till hjälp för i-länderna att upprätthålla sin produktion — har många av dem nu drabbats av en starkt ökande skuldbörda som tvingat dem till en mer återhållsam politik. Flera stora i-länder har alltsedan 1970-talets senare del fört en restriktiv ekonomisk politik som fått negativa konsekvenser för de länder som genom olika åtgärder försökt att upprätthålla produktionen och sysselsättningen. Vi har nu kommit i en situation där den internationella handeln inte längre spelar sin tidigare roll för att skapa tillväxt. I stället har protektionismen brett utsig. Effekterna av de åtgärder som vidtagits eller nu planeras för att skydda egna marknader hotar att slå igenom just i ett läge då ett friare marknadstillträde skulle vara som mest betydelsefullt för att den uppgång i den internationella konjunkturen som nu kan skönjas skall bli stabil och varaktig. U-länderna måste sälja sina varor framför allt till i-länderna för att kunna betala sina skulder till i-länder och för att få en ökad ekonomisk tillväxt. I-länderna måste kunna sälja sina varor även till u-länderna för att vitalisera sina ekonomier. Det är bl.a. insikten om det ökade inbördes sambandet mellan ioch u-landsekonomierna som låg till grund för min vädjan i FN:s andra utskott till både i-länder och u-länder att stoppa alla planer på att vidta nya protektionistiska åtgärder. Jag betonade också att även en begränsad avveckling av handelshinder just nu skulle kunna få en betydelsefull och behövlig förtroendeskapande effekt. På sikt är det nödvändigt att i en ny global förhandlingsomgång fortsatt försöka avveckla existerande handelshinder. Dessa uppfattningar har regeringen gett uttryck för såväl i GATT, OECD och EFTA som i de många samtal som förts med enskilda länder om den handelspolitiska utvecklingen. I dessa sammanhang har u-ländernas problem särskilt tagits upp. Det understryks ofta att det inte räcker med enbart handelspolitiska åtgärder för att åstadkomma lättnader för u-länder med akuta ekonomiska problem. Åtgärder i OECD-länderna på det makroekonomiska och finanspolitiska området får som regel en betydande och positiv effekt även för u-länderna. Några exempel kan visa det. En ökning av industriländernas tillväxt med 1 96 skulle leda till en exportökning för u-länderna om ca 1,5 90, vilket motsvarar ca 5 miljarder dollar. En räntesänkning med 2 90 skulle öka u-ländernas tillgängliga resurser med motsvarande belopp. Samma effekt skulle uppnås genom en prisökning för andra råvaror än olja med ca 8-12 4, betydligt större belopp eller ett kursfall för dollarn av samma storleksordning. Vid UNCTAD VI i Belgrad gjordes från svensk sida särskilda ansträngningar att nå fram till en överenskommelse i frågan om protektionism och avveckling av handelshinder som skulle bli så långtgående som möjligt. Detta är en viktig punkt i regeringens uppföljningsprogram, och den har också aktualiserats vid de olika kontakter jag under hösten haft med handelsansvariga ministrar i såväl isom u-länder. Sverige tog bl.a. initiativet till att EFTA-ministrarna vid sitt möte i Oporto i november förklarade sig villiga att tillsammans med andra länder delta i en tidigareläggning av de tullminskningar som beslutats i den s.k. Tokyo-rundan. Det är naturligt att vi påtar oss ett ansvar på detta område mot bakgrund av den erfarenhet som vi själva har av betydelsen för ett litet exportberoende land av så öppna marknader som möjligt. Som enskild marknad för u-länderna har Sverige visserligen ingen avgörande betydelse, naturligtivs. Våra hinder mot u-landshandeln är också begränsade. De områden där hinder av någon betydelse för u-länderna finns kvar är textil och jordbruk. På bägge dessa områden har vår handelspolitik lagts fast med brett stöd i riksdagen. Vad beträffar textilier vill jag erinra om att riksdagen med bred majoritet beslutat sänka subventionsnivån. I detta sammanhang bör också noteras att vår import av kläder från u-länderna, per capita räknat, är betydligt större än andra i-länders. Våra bilaterala begränsningsavtal omförhandlas f. n. Hittills har tio nya avtal ingåtts. Resultatet av de förhandlingar som har förts kan vid en preliminär bedömning betecknas som i stort sett tillfredsställande. En definitiv utvärdering av vårt bilaterala skyddssystem måste i enlighet med regeringens proposition i mars förra året emellertid anstå tills förhandlingarna med samtliga begränsningsländer slutförts. Sverige har också i likhet med många andra i-länder ett gränsskydd för jordbruksprodukter i syfte att trygga en hög självförsörjningsgrad. Detta skydd riktar sig dock främst mot jordbruksvaror som huvudsakligen producerats i andra i-länder. Trots att Sverige erbjuder en förhållandevis öppen marknad fortsätter dock våra ansträngningar tillsammans med våra handelspartner att ytterligare avveckla existerande handelshinder enligt de åtaganden vi gjort i Nr 66 olika internationella organisationer. Som ett led i denna strävan kommer vi Tisdagen den att verka för en tidigareläggning av de tullsänkningar som överenskommits i 24 januari 1984 MTN. Dessa ansträngningar skall ses mot bakgrund bl.a. av att 80 å 85 26 av Sveriges import från u-länder i dag är tullfri. Sverige är berett att på sikt Om åtgärder mot sträva efter att skapa utrymme för en import av socker från u-länderna handelshinder svarande mot 10-15 26 av konsumtionsbehovet. Då den nuvarande gentemot u-länder produktionen av socker ger underlag för från regionalpolitiska synpunkter — na värdefulla arbetstillfällen måste hänsyn härtill tas när det gäller den takt i vilken detta importutrymme kan stå till förfogande, som jag uttalat tidigare. Vi har från årsskiftet avvecklat globalkvoten på gummistövlar. Vi avser, som framgår av vårt niopunktsprogram för uppföljning av UNCTAD VI, att i samband med den regelbundna granskningen vart femte år som skall göras av vårt preferenssystem, också överväga vad som kan göras med de handelshinder som inte består av tullar. Jag vill i det sammanhanget erinra om att många av dessa handelshinder, t.ex. hälsobestämmelser och sanitära bestämmelser, är av sådan karaktär att de ofta inte kan avvecklas utan snarare — såsom också sker i GATT — genom multilaterala förhandlingar harmoniseras så att de utgör ett så litet hinder för handeln som möjligt. Vi arbetar också med att multilateralt och bilateralt följa upp övriga punkter i vårt niopunktsprogram efter UNCTAD VI i de internationella förhandlingarna. På råvaruområdet har vi särskilt arbetat för att genomföra den resolution som vi lyckades få gehör för vid UNCTAD VI och som avser att ge International Trade Center, GATT:s och UNCTAD:s gemensamma center för tekniskt bistånd till u-länder på handelsområdet, ökade resurser för att stödja u-länderna i deras ansträngningar att bredda sin export till i-länderna inte minst på råvaruområdet. Detta arbete börjar nu ge praktiskt resultat. Den expertgrupp som skall utreda frågan om stabilisering av u-ländernas exportintäkter på råvaruområdet kommer snart att påbörja sitt arbete. Sverige kommer att delta aktivt i det arbetet. Vi har hävdat att en fortsatt och ökad finansiering genom Internationella valutafonden är nödvändig med hänsyn till den skuldsituation som finns. Vissa viktiga beslut togs vid Valutafondens årsmöte. Men vi anser att en tidigareläggning av den s.k. nionde kvotaöversynen bör övervägas. En ny tilldelning av särskilda dragningsrätter av realistisk omfattning bör också snarast överenskommas. Frågan om att avveckla handelshinder har självfallet såväl ett korttidssom ett långtidsperspektiv. På kort sikt har en rad smärre åtgärder stor betydelse, för att vända en protektionistisk trend genom att vara förtroendeskapande och minska misstron mellan handelsnationerna, även om den reella ekonomiska innebörden av insatserna inte är så stor. Sådana förtroendeskapande åtgärder bör dock för att bli trovärdiga ses som förberedelser för mer genomgripande förhandlingar för att liberalisera handeln multilateralt. Tanken på att om några år inleda en ny global GATT-runda diskuteras i det sammanhanget alltmer intensivt i internationella fora. I denna diskussion har också övervägts hur man inom ramen för en sådan runda skulle kunna förhandla om avskaffande av hinder för handeln mellan u-länder och 87 i-länder. Sverige stöder tanken på en ny GATT-runda, och vi anser det vara helt nödvändigt att man i sådana eventuella förhandlingar med prioritet tar itu med de svåra handelspolitiska problem flertalet u-länder brottas med.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Diskussionen bör kunna utgå från vår gemensamma övertygelse i fråga om sanningshalten i de fyra rader som återfinns på s.2, andra stycket i interpellationssvaret: ”U-länderna måste sälja sina varor framför allt till i-länderna för att kunna betala sina skulder till i-länder. I-länderna måste kunna sälja sina varor även till u-länderna för att vitalisera sina ekonomier.” Jag vill också här gärna citera utrikesministern i årets budgetproposition: Det finns ett klart samband mellan den svaga efterfrågan i industriländerna, u-ländernas skuldproblem och världshandelns stagnation. När de skuldsatta ländernas exportintäkter i ökad utsträckning går till att betala räntor och amorteringar, minskar utrymmet för varuimport. Detta motverkar inte bara ländernas egna utvecklingsansträngningar utan leder dessutom till minskad export, sysselsättning och tillväxt i industriländerna. Det finns alltså anledning att särskilt understryka världshandelns betydelse för både ioch u-länder. I den debatt som i dag förs om det svenska biståndet sägs praktiskt taget ingenting om biståndets utvecklingseffekt. Det enda som gäller tycks vara slutsumman för detsamma. Vad det blir av det tycks inte bekymra vare sig prästerna i predikstolarna eller snyftkörerna i insändarspalterna. Att svenskt bistånd för hundratals miljoner kronor inte fått någon utvecklingseffekt, beroende på att mottagarländerna inte har valuta för att hålla produktionen i gång, sägs det ingenting om. Den valutan, herr talman, kan de bara få på två sätt: endera genom ökat importstöd i form av bistånd eller genom ökad export av de egna produkterna. Om det är så, att vår utvecklingshjälp i dag så att säga vilar på de förhärskande utvecklingsmodellerna, vilka föreskriver att handel och bistånd är två alternativa sätt för u-landet att få in utländsk valuta, uppstår frågan varför ett land som Sverige, som så generöst satsar på bistånd, samtidigt på ett aktivt sätt bidrar till att försämra u-ländernas handelsmöjligheter. Jag vill ge Mats Hellström en eloge för den konsekvens med vilken han i olika internationella sammanhang så att säga driver tongångarna om världshandelns betydelse för utvecklingen i u-länderna och om faran med den växande protektionismen i världen. Jag kan instämma i allt vad han säger. Min interpellation tillkom inte för att misstänkliggöra Mats Hellströms agerande i dessa sammanhang. Tvärtom har det varit glädjande att konstatera att de internationella insatser för en ökad frihandel som gjordes inte minst av Staffan Burenstam Linder får en fortsättning i form av dessa vackra tal. Jag tackar också utrikeshandelsministern för redogörelsen och Nr 66 synpunkterna när det gäller uppföljningsprogrammet efter UNCTAD VI. Tisdagen den I min interpellation har jag även tagit upp frågan om svenska åtgärder. Vad 24 januari 1984 händer i vårt eget land? Som bakgrund vill jag ange några siffror som berör vår export till u-länderna. I och för sig är siffrorna inte relaterade till frågan Om åtgärder mot om handelshinder i första hand, men de ger ändå en bakgrund om man vill handelshinder diskutera vår import. Sveriges position i u-länderna är generellt sett svag. Från OECD som helhet går nästan 30 70 av exporten till u-länder, medan Sverige bara når upp till ca hälften. För USA:s del är siffran 40 90. Vi har alltså på inget sätt närmat oss siffrorna för övriga OECD-länder och har här latenta möjligheter som kan och bör utnyttjas, i all synnerhet som man enligt Världsbankens beräkningar kan räkna med att en 10-procentig sänkning av oljepriset skall öka tillväxttakten i u-länderna med ca 1796 per år. Industrialiseringssträvandena i tredje världen har hittills inte heller lett till den omstridda och överdrivna lågprisimport från dem som skulle hota sysselsättningen i USA och Europa, utan den har i stället medfört att deras egen import har ökat sin andel av världsimporten från 18,5 96 år 1973 till 24 co år 1980 — jag har inte fått någon senare siffra. Medan vår egen export till u-länderna stadigt stiger har vår import från dem minskat sedan 1980. Den utgjorde då 16,3 20 av vår import. År 1982 var den bara 11,9 90. Herr utrikeshandelsministern talar med två tungor, med en vacker i internationella sammanhang, på UNCTAD-konferensen och på andra ställen, och med en annan när det gäller att styra vår egen handelspolitik. Och han talar så att säga med ingen tunga alls när det gäller att svara på fråga 2 i min interpellation: Kommer regeringen att aktivt verka för att svenska icke tariffära handelshinder gentemot u-länder undanröjs? Sverige har i dag s.k. frivilliga textilbegränsningsavtal med bl.a. följande lågprisländer: Hongkong, Taiwan, Singapore, Sri Lanka, Indien, Pakistan, Portugal, Malta, Mauritius, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Sydkorea, Macao, Jugoslavien och kanske något ytterligare land. Vi följer alltså de undantagsregler från frihandeln som skapades inom ramen för GATT genom det s.k. multifiberavtalet år 1974, som ger industriländerna rätt att skydda sådana industrier som annars skulle riskera att slås ut genom konkurrens från utländsk lågprisimport. Inom MFA finns dessutom en nordisk klausul som ger textilimporterande länder med små marknader ytterligare rättigheter att begränsa handeln. Nya modifikationer lär dessutom ha införts i MFA som geri-länderna ännu större möjligheter att begränsa handeln i syfte att skydda sina egna industrier. Vad betyder nu vår import av textilier från u-länderna i vår utrikeshandel? Verkligheten är den att u-ländernas andel av Sveriges totala textiloch konfektionsimport i värde uppgår till endast 23 20 och i volym utgör 30 9c. Ytterligare 4 90 kommer från östblocket, vilket innebär att hela 73 2 av textilimporten till Sverige i dag kommer från Västeuropa, Japan och USA. Om man räknar in Portugal i u-landsgruppen blir volymsiffran för den 50 90. Låt oss nu se vad importkvoteringen har för praktisk betydelse, förutom att minska och försvåra u-ländernas export. Exportländernas regeringar 89 gentemot u-länderna distribuerar exportlicenser till i allmänhet etablerade exportföretag. Dessa licenser får ett eget ekonomiskt värde, och man driver handel med dem. Vid besök i Korea i höstas roade jag mig med att ta reda på om jag kunde få köpa exportlicens för import av silke till Sverige. Ja visst — bara jag betalade. Det har uppstått en handel med exporttillstånd som får till konsekvens att svenska konsumenter betalar ett högre pris för importerade tekovaror än vad som skulle ha gällt vid frihandel. Pålägget tillfaller de företag i ursprungsländerna som fick de ursprungliga licenserna, och vi här hemma betalar mer för varorna. En viss del av den efterfrågan som annars skulle ha riktats mot u-landsvaror riktas nu i stället mot OECD-varor, och mot rika länder i Västeuropa är ju svenska handelsrestriktioner uteslutna. Alternativet till u-landsimporten är inte svensktillverkade produkter — det vet Mats Hellström lika väl som jag. Den textilindustri som vi har i vårt land i dag konkurrerar inte med u-landsimport utan med den betydligt dyrare importen från USA och Västeuropa. Svensk textilindustri i dag tillverkar märkesvaror och dyra kvalitetsvaror. Det som skulle hända om vi verkligen levde upp till Mats Hellströms alla fagra ord vore att lågprisimporten skulle konkurrera ut en del av den import som kommer från Finland och kanske från Frankrike. På samma sätt kan vi säga att en ännu hårdare kvotering måhända i första hand skulle gagna en ökad import från Västeuropa. I ett arbetspapper från Världsbanken redovisar utredaren Carl Hamilton att det inom den svenska industrin var fem gånger så dyrt att rädda ett jobb genom att införa importkvoter som genom att tillämpa direkta subventioner. Man har också visat att hela 80 90 av de jobb som förlorades vid i-ländernas textilindustrier i stort sett har orsakats av produktivitetsförbättringar och inte av att produktionen har slagits ut av lågprisimporten. Men Sverige fortsätter att förhandla. Mats Hellström säger i sitt svar att våra bilaterala avtal om frihandelsbegränsningar f.n. omförhandlas. Resultatet är vid en preliminär bedömning tillfredsställande. För vem är det tillfredsställande? Är det tillfredsställande för våra biståndsländer Indien, Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh, för vår egen industri eller för vår officiella politik om att begränsa alla handelsrestriktioner? Jag hoppas att Mats Hellström vill kommentera detta. Jag vill också fråga utrikeshandelsministern om det är sant att Sverige i dessa förhandlingar har diskuterat införande av det norska systemet med global kvot för textilimport? Det skulle i så fall innebära att vi favoriserade länder som Hongkong och Singapore men missgynnade de fattigaste länderna. I interpellationssvaret försvarar Mats Hellström sig med att vår import av kläder från u-länderna, per capita räknat, är betydligt större än andra i-länders. Ja, Mats Hellström, det beror allt på hur man räknar. I fasta priser har klädkonsumtionen i Sverige ökat med över 50 Zo mellan 1972 och 1982. Köpkraftsindex för kläder, dvs. index för industriarbetarlöner dividerat med konsumentprisindex för kläder har ökat lika mycket. Vi köper alldeles kolossalt mycket kläder i detta land, vilket alla konsumentundersök Nr 66 ningar visar. Då blir det naturligtvis en hög siffra per capita också för Tisdagen den importerade varor från u-länder. 24 januari 1984 Men den intressanta frågan återkommer jag till. Varför vill inte utrikeshandelsministern leva upp till sina ideal? Här gäller det ju Om åtgärder mot handelshinder som är direkt riktade mot u-länder — många av dem fattiga. — handelshinder Detta går stick i stäv mot de internationella frihandelsprinciper som vi alla omhuldar. I pressen har jag sett att tre regeringsrepresentanter besökte Bangladesh förra året i syfte att utverka en frivillig begränsning av textilimporten från Bangladesh till Sverige, vilken uppgick till 12 milj.kr. Under tiden 1976-1980 hade Sverige satsat 15 miljoner i bistånd för exportfrämjande industriutveckling. Vet inte den ena handen vad den andra gör? Enligt uppgifter som jag har fått från kommerskollegium skulle det inte bli något begränsningsavtal om exporten inte ökar. Då skall ingen kvotering ske. Men är inte det ett hot som i sig utgör ett handelshinder? Är det riktigt att vi överväger textilbegränsningsavtal, vill jag också fråga, med länder som Turkiet och Cypern? Jag vore glad om utrikeshandelsministern ville svara på det. Sverige har, som framgår av Mats Hellströms interpellationssvar, gjort ett niopunktsprogram med anledning av UNCTAD VI. I princip innebär det att vi aktivt skall engagera oss i olika internationella åtaganden för att främja handeln med u-länderna. Mats Hellström sade vid FN:s generalförsamlings andra utskott i höstas — vilket han också nämner i sitt interpellationssvar — att förtroendeskapande åtgärder är nödvändiga för att den ekonomiska krisen skall kunna lösas, och om vi bryter ner den protektionistiska utvecklingen verkar det i den riktningen. Det har talats mycket om förtroendeskapande åtgärder, och man ser nästan att förtroendeskapande åtgärder i Sverige, vid Stockholmskonferensen, skulle kunna bidra till en senare nedrustning. Jag antar att Mats Hellström har tänkt sig det samma i det här fallet.

— Det är vad som står i det svenska niopunktsprogrammet. Men Mats Hellström var själv med och förhandlade inte bara om stand-still gentemot u-länderna utan också om roll-back, vilket finns med i den resolution som togs i UNCTAD-förhandlingen. Jag återger vad som sägs i UD:s rapport: Ett ordförandeförslag presenterades fredag morgon, som kunde antas efter ytterligare ett dygns förhandlingar om en roll-back-paragraf. En sådan kom också till. 91 Min fråga är alltså: Varför går Sverige med på en resolution om roll-back, som i detta fall innebär direkt avveckling av handelshinder, medan man i niopunktsprogrammet för uppföljning inte nämner denna del av det hela? Till sist, herr talman: Jag har läst någonstans att frihandel är för statsmän som ser helheten, protektionism för politiker som ser till egna intressen. Mats Hellström försöker vara statsman i internationella sammanhang, men i Sverige lyser politikern med de egna intressena fram.

Herr talman! Först några ord om detta att inte använda engelska här i talarstolen liksom inte alltför mycket i våra papper. Om Ingrid Sundberg läste i punkt 5, på samma rad från vilken hon citerade stand-still, skulle hon finna att det står ”avveckling av handelshinder”, dvs. på engelska roll-back. Vi försöker hos oss att undvika engelska, åtminstone i viss utsträckning. Det är helt riktigt att Sverige har en betydligt mindre export till u-länderna än OECD i genomsnitt — ungefär hälften av vad OECD-länderna har. Det betingas delvis av de gamla kolonialländernas — England, Frankrike och andra — handelstraditioner i förhållande till sina tidigare kolonier, men det förklarar inte hela skillnaden. Och detta är ett av skälen till att den nya regeringen — som vi också har sagt i budgetpropositionen — vill systematisera och försöka att mer aktivt utveckla vår u-landshandel. Detta kan ske bl.a. genom samarbetsavtal med olika u-länder, genom speciella koordinatörer, som skall försöka ta tag mer systematiskt i de ofta besvärliga förhandligar som behövs för att aktivera en u-landshandel — inte minst mitt i en ekonomisk kris. Vid samtliga de försök jag själv har gjort att aktivera vår u-landshandel — genom en rad besök i olika u-länder under förra året med förhandlingar — har jag ingalunda haft med mig enbart exportörer utan också företrädare för importörsintressen. Det är självfallet viktigt — och jag tror att vi är helt överens på den punkten — när vi skall aktivera u-landshandeln att försöka att praktiskt öka importen till Sverige. Därför brukar företrädare för Grossistförbundet vara med på mina resor och förhandlingar liksom företrädare för IMPOD, det statliga kontoret som skall stödja u-landsexporten till Sverige. Det här är alltså praktiska åtgärder för att komma till rätta med det beklagliga faktum — jag är helt överens med Ingrid Sundberg om det — att Sveriges handel med u-länderna, både exporten och importen, är så liten som den är. Vi arbetar mycket, praktiskt och konkret, för att försöka förbättra detta förhållande. Sedan sade Ingrid Sundberg att jag inte hade svarat på frågan om icke tariffära handelshinder. Det förvånar mig något, eftersom en stor del av interpellationssvaret upptas just av en diskussion om icke tariffära handelshinder, både sanitära och sådana som kan gälla på textilområdet och andra områden. När det gäller textil, som tog upp kanske det mesta av Ingrid Sundbergs tid, vill jag börja med att konstatera att u-ländernas andel av textilimporten till Sverige ökar och att Sverige — som Ingrid Sundberg också konstaterade och Nr 66 som inte går att komma bort ifrån — är den i särklass största importören i världen, per capita, av kläder från u-länderna. Det betingas naturligtvis delvis av att vi har ett stort klädkonto, men ingalunda enbart av detta. Vi hari Sverige totalt sett en 80-procentig importpenetration på kläder. I USA, där Om åtgärder mot man också köper en del kläder, är den 20 96. handelshinder Det är mot den bakgrunden man skall se de begränsningar som vi i texten mycket tydligt säger att vi har — vi talar inte med dubbla tungor! Vi har genom MF-avtalet begränsningar på marginalen. Exporten till Sverige ökar alltså; vi är fortfarande den största importören per capita och kommer — det är jag övertygad om — att vara det. Men för att den svenska textilindustrin inte helt skall slås ut, med de skador det skulle åstadkomma på vår försörjningsberedskap, måste vi liksom andra länder ha vissa begränsningar på marginalen. Den som här talar med dubbel tunga är i så fall Ingrid Sundberg själv. gentemot u-länderna Den socialdemokratiska regeringen har strävat att avveckla subventioner till industrin, vilka också har betydelse i det här sammanhanget. Vi lade fram en proposition om en minskning av delar av det stöd och de subventioner som under lång tid givits till tekoindustrin i Sverige. Som Ingrid Sundberg säkert minns ställde då mittenpartierna i allmänhet upp på en högre subventionsgrad när det gällde de rena lönesubventionerna och äldrestödet, men även moderaterna gjorde det. Den socialdemokratiska regeringen fick inte igenom en så kraftig minskning av subventionerna till tekoindustrin — äldrestödet — som vi hade önskat. Resultatet blev att vi fick lov att höja vår subventionsnivå något för att det sedan skulle vara möjligt att i riksdagen skapa en majoritet där bl.a. moderaterna var med. Det skedde för att vi över huvud taget skulle kunna åstadkomma en minskning av subventionerna. Det är väl också vad jag har sagt i mitt svar. I de här frågorna är det en utomordentligt stor enighet i riksdagen — det är inget parti som har krävt någon dramatisk förändring. Tvärtom — när vi konkret försöker att minska subventioner stöter vi på motstånd från den borgerliga oppositionen, som vill ha en högre subventionsnivå. Jag vet inte om Ingrid Sundberg har glömt bort den debatt som i våras fördes omkring tekoindustrin. Om man skall arbeta i liberaliserande riktning när det gäller handeln krävs det självfallet en minskning av subventionerna.

Ibland har som sagt oppositionen velat ha ett större skydd. Att åstadkomma praktiska minskningar av protektionismen, alltså att uppnå de mål som Ingrid Sundberg talar om, tror jag är möjligt enbart eller nästan enbart i ett klimat där det förs en politik som leder till en minskad arbetslöshet. Det är först när vi kan åstadkomma den minskning av arbetslösheten som är regeringens målsättning som det också blir möjligt att ta väsentliga steg i liberaliserande riktning då det gäller handeln, alltså att motverka protektionism. Det gäller internationellt, och det gäller i vårt eget land. Det är den viktigaste politiska insats man kan göra för att uppnå Ingrid 93 Sundbergs målsättning, att avveckla handelshinder. Så länge arbetslösheten är hög — i många länder ökar den — är det naturligtvis mycket svårare att åstadkomma den typ av liberalisering som vi är överens om, internationellt, men även i vårt eget land. Det finns — det är självklart och det är mycket respektabelt - intressen i alla partier att värna om den regionala sysselsättningen, och i ett klimat där man inte kan se några andra vägar föreslås då protektionistiska åtgärder. En annan del av mitt svar gällde ju frågan om att liberalisera vår import från u-länderna på ett annat område. Vi har varit mycket blygsamma när det gäller sockret. Vi har sagt att med hänsyn till värdet av de regionala sysselsättningstillfällena vill vi uppnå en sockerimport från u-länderna på 10-15 90 på sikt. Man kan alltså säga att det är en modest målsättning. Det har mött motstånd, har jag sett, bl.a. från en motionär inom Ingrid Sundbergs parti som är bestört över denna målsättning. Jag kan förstå motionären utifrån hans regionala utgångspunkter, även om jag självfallet inte delar hans mening. Men den här typen av stämningar finns naturligtvis överallt när det är ekonomiskt besvärliga tider. Det bästa vi kan göra för att nå de målsättningar Ingrid Sundberg talar om är att minska arbetslösheten. Ingrid Sundberg frågade också vad vi menar med tillfredsställande — om vi menar att det skall vara tillfredsställande för oss eller tillfredsställande för u-länderna? Ja, tillfredsställande när det gäller textilavtalen, bl.a. som ett alternativ till globalkvoter. Ingrid Sundberg frågade om vi parallellt förhandlade om globalkvoter. Det gör vi naturligtvis inte. Jag har flera gånger i riksdagen sagt, och det är också utsagt i regeringens proposition förra året, att vi prövar vägen med MFA-förhandlingar med alla de länder vi har begränsningsavtal med för att se om vi därmed kan uppnå en målsättning som gör att vi slipper gå in på globalkvoter — det var det jag avsåg. U-länderna är självfallet inte entusiastiska över begränsningar. Å andra sidan uttrycker u-länderna ofta stor förståelse, och de har gjort det internationellt, för just den typ av MFA-avtal som Ingrid Sundberg här refererade, där man har infört en speciell nordisk klausul, som den brukar kallas. Den hänsyftar just på länder som är små och har en hög importbenägenhet från u-länderna — detta gäller framför allt Norge och Sverige — och som därmed ges särskilda möjligheter inom MFA-avtalet. Slutligen: Det finns också u-länder som uttrycker tillfredsställelse — det ord som Ingrid Sundberg använder — över den svenska formen av förhandlingar. Det gäller t.ex. Malaysia som i en officiell skrift, där man uppmanar sina exportörer att anstränga sig mer när det gäller i-länderna, hänvisar till att det svenska avtalet är bra därför att det skapar stabilitet, långsiktighet och bra planeringsmöjligheter.

Herr talman! Utrikeshandelsministern drar här paralleller med andra länder. Låt mig börja med att fråga: Tror Mats Hellström att konkurrensen från u-länderna är farligare för vårt land än för t.ex. Danmark och Schweiz? Det innebär i så fall att vi har betydligt hårdare handelsrestriktioner på textilområdet än vad dessa två länder har. Varför skall vi ha det? Jag fick inte heller svar på ett par andra frågor jag ställde, nämligen om förhandlingar har tagits upp med Turkiet och Cypern och i vad mån Mats Hellström ser förhandlingarna med Bangladesh, låt vara att de inte resulterat i ett begränsningsavtal, som ett tecken på att vi är villiga att öka våra icke tariffära handelshinder. Frågan är ju: I vad mån kan vi aktivt leva upp till vårt internationella agerande? Jag har inte sagt att Mats Hellström inte har svarat på min fråga om tariffära handelshinder, men min fråga var vad man aktivt gör för att avveckla de icke tariffära handelshinder som vi har. Det gäller förutom våra begränsningar på jordbrukssidan — dit sockret hör — våra begränsningar på u-landssidan. Håller inte Mats Hellström med om att denna konkurrens i vårt land inte är direkt riktad mot svensk textilindustri, och i alla händelser inte i högre grad än vad motsvarande förhållanden är i Danmark? Håller man dessutom inte på att bygga upp ytterligare ett handelshinder? Jag syftar då på de nya regler som gäller från den 1 januari i år — att man inte får föra importerade kläder så att säga från port till port utan måste mellanlanda dem på ett tullager om de kräver importlicens. Tidigare hade man i det fallet bara spridningsförbud eller vad det hette. Systemet med försäljning av våra importlicenser innebär enligt textilimportörerna att de svenska konsumenterna redan i dag med nuvarande restriktioner betalar ca två miljarder mer än nödvändigt, dvs. 250 kr. per svensk. Det faktum att kvotbestämmelserna finns leder just till att det är möjligt att sätta pris på importlicenserna redan från början. I höstas hörde jag t.ex. att Tempo och Åhléns tvingas betala 15 Hongkongdollar extra för varje par jeans utöver vår grundkvota. Jackkvotan kostade över 40 Hongkongdollar — det är ungefär detsamma som en krona per plagg. Är en medveten fördyring av denna import från u-länderna någonting som utrikeshandelsministern tycker är riktig? Självfallet kommer svenskproducerade varor i detta fall i ett bättre konkurrensläge. Jag kan inte se annat än att detta krav på en mer omständlig, dyrare och svårare behandling på svensk mark av importerade varor från u-länderna är ett led i strävandena att ytterligare fördyra dessa varor, förutom den handel som man har med importlicenser i u-länderna. Det är ju i första hand u-länder det rör sig om, eftersom dessa varor är belagda med importlicenser. Jag håller med Mats Hellström om att självfallet finns det svårigheter. Vi kaninte bara skära allt över en kam och säga att vi skall klara oss själva och ha fullständig frihandel. Men vad jag reagerar mot är att man utåt talar så oerhört intensivt för frihandelsprinciper och lovar att avveckla hinder osv., samtidigt som det förekommer nya förhandlingar med nya länder om textilbegränsningsavtal. Man inför nya hinder på svensk mark, osv. Det är små saker, men de står i strid med de vackra ord som vi för fram i olika internationella sammanhang. Det är detta jag anser bör påpekas, men jag yrkar inte på något sätt på att vi direkt skär bort alla handelshinder över huvud taget. Jag tycker att utrikeshandelsministern sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning inte i något enda fall på textilområdet har bidragit till att förbättra situationen när det gäller u-ländernas export.

Herr talman! Jag skall först försöka besvara några frågor som jag inte hann med i mitt förra inlägg. MFA innebär ett skydd mot lågprisimport. Det ligger i konstruktionen av MFA. Det innebär naturligtvis att det är en skillnad jämfört med länder som har väsentligt högre priser på sina kläder eller andra textilvaror, t.ex. länder inom OECD-området. Det är naturligtvis så att u-ländernas priser genomsnittligt är avsevärt mycket lägre, och MFA är till just som skydd mot lågprisimport. Jag såg vidare en notis i Svenska Dagbladet om att vi förbereder ett avtal med Bangladesh. Jag dementerade det — vi förbereder inget avtal med Bangladesh. Sedan säger fru Sundberg att vi talar med två tungor — internationellt framför vi vackra tal men gör ingenting konkret. Vi har internationellt aldrig hävdat att vi skulle ta bort våra MFA-avtal eller att vi dramatiskt skulle ändra vår textilpolitik. Det förhåller sig tvärtom. Men när dessa två ting är givna, där vi är överens i riksdagen - om nu moderaterna inte ändrat sig mycket snabbt under den senaste tiden —, så är vi utöver textil och jordbruk utomordentligt öppna. Vårt GSP-system är mycket öppet. Vi har mera tullpreferenser och större öppenhet för u-ländernas export till oss än nästan alla andra länder. Vi gör genomgångar för att se efter på vilka punkter vi kan avveckla. Det kan ibland låta nästan futtigt när vi pekar på att så litet återstår att göra på andra områden än textil och jordbruk. Vi har avvecklat globalkvoten för gummistövlar, och det kommer att ha betydelse på en del håll, men det är naturligtvis inte någon dramatisk åtgärd. Detta läge beror just på att vi i övrigt är så öppna och har avvecklat så mycket av handelshinder. Ändå säger vi — och det är ett konkret åtagande, inte något allmänt tal — att vi är beredda att gå vidare. Vi driver därför frågan om en snabbare tullreduktion inom MTN-systemet, och vi vill, som jag har sagt, se över andra icke tariffära handelshinder i samband med att vi ser över vårt GSP-system. Vi gör här alltså konkreta åtaganden också när det gäller u-länderna. Vidare gjorde fru Sundberg påståenden om att vi på något speciellt sätt fördyrar klädesimporten från u-länderna. Jag tror att hennes inlägg här delvis byggde på missförstånd. Frågan om tullager gäller något annat.

Det är fråga om en uppstramning framför allt på den punkten, och det kommer inte att leda till den typ av kostnadsökningar som vi här talar om. Huvudpunkten i fru Sundbergs interpellation gäller — och det handlar här ingalunda bara om textilområdet — hur u-ländernas export till i-länderna skall kunna öka. Huvudfrågan där är den ekonomiska politik som förs i i-länderna. Den åtstramning som man började sätta in under 1970-talets andra hälft i i-länderna har slagit hårt och inte bara bidragit till att fördjupa u-ländernas kris utan också till att skapa denna. U-länderna upprätthöll ju mycket av sin efterfrågan i i-länderna under 1970-talets andra hälft. De drog på sig skulder, men dessa var ändå hanterbara. Vissa länder hamnade i skuldkriser, men det var möjligt för dem att fortsätta att investera och att ge underlag för kanske en miljon jobb i i-länderna. Sedan kom den utomordentligt hårda åtstramningspolitik som började föras i en del länder, bl.a. av i-länder där Ingrid Sundbergs partivänner sitter i regeringsställning. Det ledde till en hård strypning av efterfrågan i i-länderna, och det ledde till en penningpolitik i USA som drog upp räntorna och därmed dollarkursen skyhögt. U-ländernas lån var ofta noterade i dollar, och u-länderna hamnade på två sätt i en ny kris. De fick utökade krav på lånebetalningar genom att kostnaden för dollarlånen ökade och genom att räntorna höjdes. Dessutom sjönk efterfrågan på de varor som är u-ländernas huvudsakliga exportprodukter, råvarorna, eftersom i-ländernas efterfrågan sjönk. U-länderna fick alltså mindre pengar att betala sina ökande skulder med. Jag tror att detta egentligen är huvudfrågan i fru Sundbergs interpellation. Den ekonomiska politiken i i-länderna är en av de viktigaste faktorer som bestämmer u-ländernas möjligheter att ta sig ur den ekonomiska krisen. Slutligen, fru Sundberg: Innebär den kritik som nu så kraftigt riktas mot våra avtal att moderaterna har ändrat politik? Det var faktiskt så i våras, när det gällde äldrestödet, att ni ville ha högre subventioner till textilindustrin än vad socialdemokraterna önskade. För att över huvud taget få igenom en minskning av subventionerna måste vi i utskottet hemställa om höjning av regeringens subventionsförslag. Betyder Ingrid Sundbergs kritik här och nu att moderaterna har ändrat sig sedan förra året?
Herr talman! För att svara på Mats Hellströms senaste fråga vill jag hänvisa till vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det är ca fem gånger så dyrt att rädda ett jobb genom handelspolitiska åtgärder av den typ som förekommer på textilområdet än att göra det genom direkta subventioner. Subventionskostnaderna är i det senare fallet praktiskt taget försumbara — åtminstone uppgår de inte till mer än 20 96. Herr talman! Jag begärde ordet när Mats Hellström sade att det avgörande för utvecklingen är den ekonomiska politik som förs i i-länderna. Jag skulle vilja komplettera detta yttrande med att säga att den ekonomiska politik som förs i u-länderna är minst lika avgörande. De länder som vi här har diskuterat och som exporterar varor till Sverige är praktiskt taget uteslutande länder med en marknadsekonomisk hushållning. Bara i ett fåtal fall är det fråga om statshandelsländer eller länder med marxistisk-leninistisk ekonomi, som i Afrika. I den här debatten har vi alltså huvudsakligen diskuterat asiatiska länder.

När man läser vad Mats Hellström sade i FN:s andra utskott, ser man ju att det gällde helt klara önskemål. Jag skall be att få citera ur pressmeddelandet. Där står det bl.a.: ”Sverige är berett att tillsammans med andra länder vidta åtgärder för att avveckla handelshinder.” Är vi beredda att på något område i kommande avtal med dessa länder aktivt medge en ökning av exporten till vårt eget land? Mats Hellström berörde inte heller min jämförelse med Danmark och Schweiz.
Herr talman! Med de nuvarande avtalen blir det ju en ökning av exporten till vårt eget land. Jag har också sagt att u-ländernas andel av den svenska tekoimporten ökar. När det gäller värderingen av de nu pågående förhandlingarna, som Ingrid Sundberg talade om, vill jag framhålla att jag skriver i svaret — och regeringen sade detsamma i propositionen förra året — att när samtliga avtal färdigbehandlats skall det för riksdagen göras en samlad redovisning av erfarenheterna. De flesta avtalen är, som sagt, klara men några återstår. Redovisningen kommer, men vi får givetvis vänta tills redovisningen kan föreläggas riksdagen. Om det blir en GATT-runda, kommer nord-sydfrågorna och minskningen av handelshindren när det gäller u-länderna att vara en av de huvudfrågor som Sverige kommer att driva aktivt. Men GATT-rundan kommer inte i år och troligen inte heller nästa år, eftersom det är osäkert om man kan uppnå enighet beträffande en sådan runda före mitten av 1980-talet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om färska pressuppgifter föranleder något nytt ställningstagande från regeringens sida när det gäller fartygen Adna, Athene och Regina och också om vilka åtgärder som vidtas av regeringen för att förhindra att svenskägda fartyg fraktar olja till Sydafrika. Han har härutöver frågat om denna övervakning behöver skärpas. Då flera av Oswald Söderqvists frågor nyligen varit föremål för frågedebatt vill jag i första hand hänvisa till det svar jag lämnade honom den 1 december 1983 på hans fråga om vilka åtgärder regeringen var beredd att vidta för att upprätthålla oljeembargot mot Sydafrika. I samband med en artikel i tidningen Arbetaren den 9 december 1983 togs förnyad kontakt med Zenit Shipping AB och med Svenska Varv AB, som är ägare till Uddevallavarvet. Zenit Shipping AB vidhåller sin tidigare uppgift att Athene inte levererat olja till Sydafrika sedan företaget blev delägare i fartyget 1979. Med början i maj 1982 har Zenit Shipping AB övertagit såväl vissa fordringar som det faktiska engagemang gällande Adna och Regina som Uddevallavarvet hade i ett norskt rederi. Transaktionerna gjordes med bokföringsmässig verkan från årsskiftet 1981-1982. Även Uddevallavarvets ägare Svenska Varv AB vidhåller tidigare givna uppgifter beträffande fartygen Adna och Regina. Koncernen ifrågasätter inte att fartygen anlöpt sydafrikanska hamnar och att olja lossades där före Zenits engagemang. Fartygen opererades och befraktades då av ett norskt rederi.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Som det sägs i svaret hade vi en debatt om detta före jul. Jag fann det nödvändigt att ta upp saken en gång till, eftersom det har kommit nya pressuppgifter. Vi var ense förra gången om Sveriges inställning till embargot enligt den officiella svenska politiken, som vi tycker är bra. Vi kan självfallet också vara ense om att Sydafrika för varje vecka, månad och år skärper sin attityd i Sydafrika dels mot det egna folket, dels mot frontstaterna och hela södra Afrika. Vi kan vidare konstatera att FN:s embargo gång på gång brutits av olika stater på olika sätt, inte minst när det gäller överträdelse av oljeembargot, som ju är oerhört viktigt för Sydafrika. Sydafrika har inte några egna oljefyndigheter. Detta naturresursrika land har alltså inte olja och är mycket sårbart i det avseendet. Det gör att oljeembargot brutits med jämna mellanrum. Det bryts medvetet av vissa stater — vi vet vilka. I artikeln i tidningen Arbetaren förs fram uppgifter från Shipping Research Bureau i Amsterdam om att 52 olika fartyg bröt mot oljeembargot under perioden 1980-1981 och lossade olja i sydafrikanska hamnar. Av dessa var enligt samma artikel 21 norskflaggade båtar. Detta är inte särskilt renommerande för vårt grannland Norge. Det som är intressant i sammanhanget är att Zenit Shipping genom olika transaktioner fått delägarskap i vissa av båtarna. Men här kommer vi naturligtvis inte mycket längre, eftersom uppgift står mot uppgift. Norska sjömän som arbetat på de här båtarna säger tydligt och klart att exempelvis tankfartyget Athene, som sedan 1979 ägs av Zenit Shipping, vid vissa bestämda tidpunkter varit inne i sydafrikanska hamnar och lossat olja. Detta förnekas av Zenit Shipping. Det sägs att dessa sjömän ljuger. Utrikeshandelsministern hänvisar till Zenit Shipping naturligtvis och kan självfallet inte göra annat än att ta nya kontakter. Det tycker jag är bra. Jag tror på dessa sjömän. Jag tror att fartyget har varit inne och lossat olja i sydafrikanska hamnar i maj 1982 och i november 1983, fast det sägs att fartyget varit där i maj 1982 för att hämta en tekniker, som också utrikeshandelsministern sade till mig i december, och i november 1983 för att hämta post och reservdelar. Det är alltså uppgift mot uppgift här. Inför framtiden kan man bara säga att — det antar jag att vi är överens om — den svenska regeringen, utrikeshandelsministern och andra som har ansvaret här verkligen skall leva upp till de förklaringar som vi fick höra förra gången, att vi till varje pris skall upprätthålla oljeembargot. Vi skall arbeta för det. Men det finns risker. De norska redarna har, som vi känner till, uppenbarligen gång på gång brutit mot FN:s oljeembargo och lossat olja med sina norska tankfartyg i sydafrikanska hamnar. När vi råkar in i ett ägarförhållande, genom de olika transaktioner som varit nödvändiga, är ålltså risken stor att Sverige, utan att vilja det, kommer i en sådan här situation, som jag tycker är väldigt komprometterande och där det behövs ytterligare övervakning.

Herr talman! Oswald Söderqvist återkommer till konkreta frågor. Det är tveksamt om man skall diskutera konkreta frågor i frågedebatter, som ursprungligen skulle gälla principer, men det var länge sedan det var på det sättet i riksdagen. Låt mig då svara konkret, så långt jag har uppgifter. Jag har fått översänt till mig ett dokument från Zenit Shipping, där det framgår att företaget har granskat en av Athenes skeppsdagböcker, gällande perioden från den 18 augusti 1980 till den 5 september 1983. Var och en av dessa är genomdragen och förseglad med norska konsulatets sigill samt stämplad och signerad av vederbörande konsul i aktuell hamn vid böckernas påbörjande resp. avslutande. Vidare är varje sida i skeppsdagboken signerad av befälhavaren, och varje vakt om fyra timmar under resp. dygn är kvitterad av vakthavande styrman. Vad gäller Athenes resa från november 1981 till januari 1982 anför företaget med stöd av skeppsdagböckerna, att fartyget anlöpte Saudiarabien den 10 oktober 1981 för att inta olja där. Den 2 november mottogs besked att lasten skulle lossas i Indien dit fartyget anlände den 5 samma månad. Utlossningen var avslutad den 9 november, varpå man omedelbart avgick mot Fujairah, dit man anlände den 14 november för att vänta på order. Dessa erhölls och medförde att man den 12 december lossade ankar och avgick med Sirri Islands i Persiska golfen för bunkring för att därefter fortsätta till Kharg Islands i Persiska golfen för dellastning och Mina al Fahal för slutlastning. Fartyget destinerades till Yokkachi i Japan. Den 31 december ändrades destinationen i Kawasaki i Japan. Den 15 januari 1982 fick man direktiv att stoppa för vidare order. Den 24 januari anlände fartyget till Japan för lossning och avgick därefter mot Fujairah den 11 februari. Zenit Shipping vidhåller uppgiften att någon leverans av olja till Sydafrika inte gjorts under den angivna perioden. Herr Söderqvist återkommer också till frågan om vad Athene lossade i Durban i maj 1982, vilket vi diskuterade förra året. Vad gäller denna resa anför Zenit Shipping AB med stöd av fartygets skeppsdagböcker följande. Den 10 maj kl. 08.10 förtöjde supply-fartyget Cape Infantia vid långsidan av Athene för överföring av proviant. Överföringen var avslutad kl. 11.10, då fartyget fortsatte sjöresan. Positionen var ungefär 12 nautiska mil rakt ost om Cape Natal vid Durban. Godahoppsudden passerades den 13 maj, och destinationen sattes därefter till S:t Croix i Karibiska havet för order. Den 15 angavs S:t Lucia som lossningshamn, och dit anlände fartyget den 6 juni för lossning av den totala i Arabiska golfen ilastade kvantiteten olja. Oswald Söderqvist säger att han inte tror på den här typen av uppgifter. Han tror mera på de uppgifter som har lämnats i tidningen Arbetaren. Det är självfallet Oswald Söderqvists sak. Jag vill dock fästa Oswald Söderqvists uppmärksamhet på att den organisation som ursprungligen väckt debatten i den här frågan, nämligen det norska Fellesrådet för det sörlige Afrika, så sent som den 11 januari i år utgav ett pressmeddelande, där organisationen tar tillbaka sitt påstående att Athene lossat olja i Sydafrika i maj 1982. Organisationen har i ett brev till Athenes norske befraktare vid samma tillfälle framfört att man djupt beklagar att organisationen tagit fel i denna sak.
Herr talman! Det är intressant med sakuppgifter. Som jag sade, står här uppgift mot uppgift. Vad vi vet i det här fallet är att den norska redarfirman A/S Haftol är en av de redarfirmor i Norge som har varit de allra största syndarna när det gäller just brott mot oljeembargot mot Sydafrika. Den detaljrika redogörelse för Athenes resa som Mats Hellström här har lämnat är riktig så till vida som den i mycket stora drag överensstämmer med de norska sjömännens berättelser. Man har varit inne och hämtat olja. Man låg utanför Japan i storm, fick ändrad destination och gick sedan in och lossade oljan i Sydafrika. Det är klart att man kan säga att man litar mer på ett norskt rederi — vilket är beryktat i internationella sammanhang redan genom arbetet inom Shipping Research Bureau i Amsterdam, som har till uppgift att hålla rätt på sådana här transaktioner! Man kan ta rederiets uppgifter för gott, tro mer på dem än på andras. Vad jag vill komma fram till i detta sammanhang är att det har förekommit uppenbara brott mot oljeembargot. Det finns uppgifter om det från personal som har varit med och lossat olja. Jag har ingen anledning att lägga mig i vad grupperna i Norge som arbetar för södra Afrika har intagit för ståndpunkt. Också jag har sett deras meddelande, men de uppgifter som Arbetaren har fått fram genom intervjuer med norska sjömän har inte tagits tillbaka. Vi står där vi står. Det viktiga är fortfarande att norska fartyg upprepade Nr 66 gånger har brutit mot oljeembargot och att det finns mycket som talar för att Tisdagen den också de fartyg som har ägts av Zenit Shipping har gjort det. Jag kan 24 januari 1984 naturligtvis inte säga att uppgifterna i journalerna från fartygens befraktare och befäl är förfalskade, men uppgift står mot uppgift. Då måste Mats Om hemkonsulent Hellström, precis som verkställande direktören för A/S Haftol, hävda att de verksamheten efter sjömän som sagt att de har lossat olja i Sydafrika ljuger. Där står vi. 1985 Det finns fortfarande all anledning att vara mycket misstänksam och försiktig så fort det gäller svenska andelar i sådana här båtar vilkas frakter sköts av norska rederier som uppträder på detta sätt.